Fru talman! Det borde vara uppenbart för alla att Sverige genomgått ett ekonomiskt stålbad och att saneringen av de statsfinanser som den moderatledda fyrpartiregeringen lämnade efter sig inte kan frita något samhällsområde från besparingar. Inte ens universitet och högskolor kan naturligtvis gå fria från nedskärningar i det statsfinansiella läge som regeringen Bildt och Moderaterna försatt landet i. Moderaterna tycks emellertid hysa en viss insikt i denna verklighet genom att i sin partimotion föreslå drakoniska - de använder själva det ordet - nedskärningar på varje utgiftsområde. I fråga om utbildningen säger de nej till det nationella kompetenslyftet, dvs. en massiv satsning på de grupper som tidigare fått minst av utbildning. De säger också nej till satsningar på mindre och medelstora högskolor, som de kallar för bygdehögskolor. Margareta Nordenvall kritiserar regeringen för njugghet mot kvinnliga forskare och genusforskning. Ord står mot handling, skriver hon. Vad skall man då säga om Moderaterna? Jo, jag vänder på bladen i Moderaternas partimotion, och vad finner jag där? Jag finner följande under rubriken Forskning för kvinnor och män: I det vällovliga syftet att på bästa sätt tillvarata och utveckla alla kvinnors och mäns förutsättningar och egenskaper har regeringen förfallit till den allra enklaste könskampsretoriken. miljoner till forskning som bedrivs av de fackliga organisationerna och närmare 30 miljoner till genusforskning. Moderaterna säger att de avvisar båda dessa satsningar. Moderaterna säger att prioriteringen är klar: Fack och könskamp går före Sveriges framtida konkurrenskraft.

Beträffande socialdemokratisk styrning råkar det vara på det sättet att forskningsstiftelserna har ungefär samma struktur som forskningsråden. Och det finns inte något som helst fog för de misstankar och den rädsla för politisering av det slag som Margareta Nordenvall här vill antyda. Jag skall i ett senare inlägg återkomma till vilka anslag som Medicinska forskningsrådet får och också belysa hur stora resurser som nu står till förfogande i forskningsstiftelserna och som kan användas på de områden där universiteten har drabbats av vissa nedskärningar.

Fru talman! Det var någonting egendomligt med Margareta Nordenvalls inlägg här. Först säger hon, med all rätt, att Sverige har ett mycket starkt läge när det gäller forskningen och har haft det sedan lång tid tillbaka och att Sverige i vissa avseenden är världsledande. Det bekräftas också av en nyligen offentliggjord internationell undersökning. Sverige har alltså ett mycket starkt läge. Men samtidigt säger Margareta Nordenvall att detta läge är obegripligt eftersom vi har en sådan egendomlig forskningsfinansiering. Hon säger att den är stel, byråkratisk, hierarkisk och jag vet inte vad och att det är enbart genom tillkomsten av de nya forskningsstiftelserna som Sverige kan få en stark ställning i forskningen. Sanningen är ju att den svenska forskningens starka läge har byggts upp under decennier med ett väl fungerande forskningsfinansieringssystem under många socialdemokratiska regeringar och för den delen också borgerliga regeringar fram till dess att den förra borgerliga regeringen beslöt sig för att inrätta en helt ny ordning för forskningsfinansieringen. Alldeles bortsett från de demokratiska aspekterna som vi många gånger har diskuterat här i kammaren, tror jag att det vid det här laget är uppenbart för de flesta att det inte var någon särskilt bra ordning. Nu finns dessa stiftelser, och det är nu också möjligt att åstadkomma den samordning mellan forskningsanslagen som de tidigare stiftelserna inte var villiga att medverka i. Det var mycket tal om de oerhörda katastrofer som omedelbart skulle drabba svensk forskning efter årsskiftet. Det visade sig naturligtvis att det var överdrifter. Självklart uppstår det alltid problem i samband med besparingar, men alla dessa påståenden om att den svenska forskningen skulle raseras och näst intill utraderas var självklart överdrifter som möjligen kan förstås i ljuset av den budgetbehandling och önskan att påverka den och naturligtvis från Moderaternas sida en allmän ideologisk upphetsning. Det visar sig alltså mycket riktigt att stiftelserna har kommit väl i gång med just denna samvariation med de offentliga forskningsanslagen. Men på längre sikt behöver man se över hur systemet skall fungera så att det blir till gagn för den svenska forskningens utveckling. Då säger Margareta Nordenvall att det är styrt av socialdemokrater. Ja, regeringen är ju socialdemokratisk, och regeringen har också stöd i riksdagen. Det är riksdag och regering som i grunden skall avgöra hur forskningsresurserna skall utnyttjas. Sedan är det forskarnas sak att ta ställning till de enskilda projekten. Så har det alltid varit i svensk forskning. Så fungerar forskningsråden, och så fungerar alla forskningsanslag som finansieras med skattemedel i det här landet. Jag skulle faktiskt vilja fråga Margareta Nordenvall mera precist: Vilka är de socialdemokratiska politiker, utöver ordföranden och förre statsministern Ingvar Carlsson, som sitter med i Stiftelsen för strategisk forskning? Jag vill påminna om att flera av stiftelserna, som ju tillsattes av den borgerliga regeringen, hade moderata politiker som ordförande. Mera exakt undrar jag: Vilka är de andra socialdemokratiska politiker som sitter med i nämnda styrelse, som är den viktigaste och tyngsta av stiftelsestyrelserna?

Fru talman! Ja, det är alldeles riktigt, Margareta Nordenvall, att jag tillhör styrelsen i MISTRA, Miljöstrategiska forskningsstiftelsen. I likhet med Margareta Nordenvall tillhör jag också riksdagens utbildningsutskott, där min huvudsakliga uppgift är att följa utvecklingen på utbildnings och forskningsområdet. Margareta Nordenvall hävdar i sin interpellation att Medicinska forskningsrådet har utsatts för drastiska nedskärningar, men sanningen är följande: Den medicinska forskningen får ungefär 2,8 miljarder i nya resurser i år. Då har jag inte räknat med de 120 miljoner kronor som Stiftelsen för strategisk forskning anslår till biomedicinsk forskning och inte heller de 230 årliga miljonerna från Cancerfonden. Med 1,6 miljarder kronor i kassan kan Cancerfonden exempelvis garantera en oförändrad anslagsnivå för cancerforskarna i minst sex år. Vilken annan yrkesgrupp har sådana garantier? Lägg därtill att många forskare inom den medicinska sfären är nära lierade med den förmodligen inte helt utblottade läkemedelsindustrin. Slutligen noterar jag att Stiftelsen för strategisk forskning redan har garanterat utdelningen av resurser för olika verksamheter till ett belopp av ungefär 1 miljard kronor fram till år 2000. Jag kan ge några exempel. För Chalmers tekniska högskola är det fråga om 250 miljoner kronor, för KTH 129 miljoner kronor, för Lunds universitet 100 miljoner kronor och för Uppsala universitet 150 miljoner kronor. Dessa pengar går till de forskare och till den forskningsverksamhet som enligt Moderaterna och Margareta Nordenvall får nedskurna resurser. Sanningen är raka motsatsen!

Fru talman! Jag konstaterar att Margareta Nordenvall inte kan peka ut alla socialdemokratiska politiker som enligt henne styr, t.ex. när det gäller Stiftelsen för strategisk forskning. Jag förstår mycket väl att hon inte kan det. Det finns nämligen inga socialdemokratiska politiker där. Jag har ingen aning om vilka partisympatier som ledamöterna där har. Det är ju forskningsrådens huvudsekreterare och ordförande samt representanter för NUTEK och ytterligare några forskare som sitter med där. Jag vet inte om Margareta Nordenvall har frågat dem om deras politiska tillhörighet. Jag har inte gjort det. Gjorda uttalande visar sig alltså vara en ren bluff. Det gäller också de andra stiftelserna. Uttalandet är lika mycket bluff som de påståenden som gjordes här i talarstolen i november och december om att det skulle bli ett ras för svensk forskning. Det är också en bluff när man säger att det har uppstått ett oerhört glapp som gör att forskningen inte kan fungera. Så är det inte. Det räcker inte med att säga att vi alla vet att det finns ett glapp, särskilt som det inte finns något glapp. Naturligtvis kan det för den skull finnas enskilda forskare som har eller som upplever problem. Sådana uppstår alltid när besparingar måste göras. I den här frågan kan jag bara konstatera att vad som hände, och det vet alla, var att det vid den aktuella tidpunkten var ca 18 miljarder i skattekronor som fördes bort från det allmänna och som låstes in i enskilda stiftelser. Genom den lagändring som riksdagen beslutat har det emellertid getts en möjlighet att få ett visst demokratiskt inflytande över dessa stiftelser och också en möjlighet till en god samordning mellan dessa enorma medel - det är nu fråga om mer än 25 miljarder kronor - och den andra forskningsfinansieringen. Margareta Nordenvall gick mycket hastigt fram. Från att i ena ögonblicket ha bekymrat sig över att det blir särskilt svårt för kvinnorna i och med de förändringar som gjorts övergick hon alltså till den normala moderata linjen och attackerade regeringen för i det här fallet dess satsning på genusforskningen. Som Bengt Silfverstrand här sade fanns det med i Moderaternas partimotion, och det har upprepats gång på gång - nu också med stöd av en artikel av Bo Bergren. Hur kan man påstå att en satsning på genusforskning, som totalt - litet generöst uttryckt - kanske handlar om högst 25 miljoner kronor, hotar tillväxten i landet eller hotar den övriga forskningen? Sammantaget uppgår beloppet där till ca 14 miljarder. Med sektorsforskningen inräknad handlar det om nästan 20 miljarder kronor. Gjorda påstående är så absurt att man förvånas. Att det kan framföras i artiklar är en sak, men att det kan upprepas här i riksdagen förvånar mig verkligen. Sanningen är dessutom den, att en genusforskning på alla olika områden också kan bidra, inte bara till en ökad förståelse för samhället och hur samhället fungerar, utan också till både tekniska och medicinska framsteg, som vi annars inte skulle ha fått uppleva. Förminska inte betydelsen av denna forskning, även om den till sin volym är liten, och påstå inte att den hotar tillväxten.
Fru talman! Jag beklagar om utbildningsministern inte förstod udden av min kritik. Nu är det så att riksdagen är kontrollmakt, så det är jag som ställer frågor. Det är inte jag som svarar på frågor. Utbildningsministern nämner i interpellationssvaret att Strategiska forskningsstiftelsens forskarskolor i biomedicin skall kompensera för neddragningarna på Medicinska forskningsrådet. Men Carl Tham glömmer att denna satsning, som stiftelserna gör inom forskarutbildningen, är resultatet av en borgerlig forskningspolitik. Kvar står att utbildningsministerns nedskärningar i själva verket är nedskärningar. Det var det jag talade om, hur er politik vad gäller Medicinska forskningsrådet och andra forskningsråd faktiskt slår mot de enskilda projekten på ett mycket olyckligt vis och kanske inte alltid som ni har tänkt. Med anledning av de satsningar som man nu avser att göra på forskarutbildningen - utbildningsministern lyfte fram detta - vill jag ställa några frågor: Kommer regeringen att begränsa studiemedlen för forskarutbildningen i framtiden? Kommer antalet terminer som studiemedel kan ges att begränsas? Kommer regeringen att minska längden på forskarutbildningen? Kommer regeringen att ställa krav på att studenten har en doktorandtjänst för att vederbörande skall antas till forskarutbildningen? I så fall, vilken effekt får detta på andelen forskarstuderande?

Fru talman! Margareta Nordenvall övergår nu till andra frågeställningar. De är i och för sig mycket intressanta, men har inte ett dugg att göra med hennes ursprungliga frågeställningar. Jag skall be att få återkomma till frågan om forskarutbildningen i samband med att regeringen redovisar sin budgetproposition. Men jag kan gärna upplysa Margareta Nordenvall om att det pågår ett beredningsarbete inom Regeringskansliet. Det är en arbetsgrupp som arbetar med dessa frågor. Den är snart färdig, och vi kommer att dra slutsatser av dess arbete inom kort. De studiesociala frågorna återkommer jag också till i samband med regeringens budgetproposition, som läggs fram i september. Sedan vill jag bara säga, fru talman, att jag faktiskt har en viss erfarenhet av riksdagsarbete både nu och tidigare. Jag har också varit riksdagsman. Jag måste säga att jag aldrig riktigt uppfattade mig såsom varande en kontrollant snarare än en debattör. Även i interpellationsdebatter är det faktiskt så att riksdagsledamöterna deltar som debattörer.

Det är mycket viktigt att slå fast att Margareta Nordenvall med sin tystnad bekräftar att så faktiskt är fallet.

Fru talman! Rune Rydén har frågat vilken plan utbildningsministern har för utbildningen av lärare. Rune Rydén har framställt sin interpellation mot bakgrund av uppgifter om antalet lärare som examineras i högskolan och Skolverkets prognoser om behovet. Låt mig först påminna om regeringens förslag angående dimensioneringen av lärarutbildningen i budgetpropositionen 1997, som också har godkänts av riksdagen och där de här siffrorna återfinns. I propositionen har regeringen redogjort för lärarbehovet samt hur många lärare som måste examineras under innevarande och kommande budgetperiod för att täcka behovet. Regeringen har utgått från Skolverkets och Statistiska centralbyråns prognoser. Ett omfattande analysarbete har också genomförts i Regeringskansliet. Enligt Skolverkets och SCB:s underlag konstateras att elevantalet i grundskolan kommer att öka kraftigt de närmaste åren och vara som högst år 2003, för att sedan minska. Antalet elever i gymnasieskolan kulminerar först år 2008. Om nuvarande dimensionering skulle bibehållas skulle det uppstå ett överskott på grundskollärare med inriktning mot undervisning i årskurserna 1-7 och ett underskott på grundskollärare med inriktning på undervisning i årskurserna 4-9 och gymnasielärare. Regeringen har mot denna bakgrund ställt krav på att högskolan fram till år 2002 skall examinera fler grundskollärare med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 samt gymnasielärare än för närvarande. Examenskravet för grundskollärare med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 är fram till år Regeringen har också ställt krav på att minst hälften av de examinerade lärarna skall ha en inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik. Under perioden skall enligt planeringen examinationen av grundskollärare med inriktning mot undervisning i årskurserna 1-7 minska. Med anledning av den fortsatta integrationen av förskoleverksamhet, skola och barnomsorg är efterfrågan på barn och ungdomspedagoger svår att förutse i detalj. Rune Rydén uttrycker sin oro för att lärarbrist skulle inträffa och hänvisar till Skolverkets och SCB:s underlagsberäkningar. Det är emellertid just dessa beräkningar som regeringen har använt för bedömningen av lärarbehovet och som även återfinns i budgetpropositionen. Enligt regeringens bedömning kommer lärarbehovet att täckas med de åtgärder som föreslås i propositionen. Självklart följer regeringen noggrant utvecklingen av de olika lärarutbildningarna för att kunna göra eventuella justeringar. analyseras i departementet. Förslag för nästa budgetperiod, dvs. år 2002-2004 kommer att föreläggas riksdagen i höstens budgetproposition. Jag vill också till sist nämna att regeringen arbetar med direktiv till den parlamentariska utredning om lärarutbildningarna som riksdagen nyligen har beslutat om. Utredningen skall bl.a. behandla lärarutbildningarnas kvalitet och innehåll, men dimensioneringsfrågor kommer naturligtvis också att bli aktuella.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det var ett välvilligt svar, som andas tillförsikt. De problem som jag har försökt skissera finns egentligen inte, enligt utbildningsministern. Jag har försökt säga i min korta interpellation att det inte är så lätt att planera lärarutbildningarna. Men med ganska stor säkerhet vet man att det kommer att finnas en brist på ungefär 5 000 lärare vid sekelskiftet. Naturligtvis har jag läst vad som står i budgetpropositionen, men det är det långsiktiga behovet som jag vill ha närmare belyst. Enligt min uppfattning belyses inte detta tillfredsställande och på ett tillräckligt fördjupande sätt i propositionen. Det är helt naturligt. Man har inte anledning att gå så långt framåt i tiden. Underskottet på lärare blir stort, speciellt i de högre klasserna, där kraven på lärarnas utbildning, speciellt vad gäller ämnesfördjupning, är stora. Det här är ett problem. Utbildningarna är långa och svåra. Det tar alltså lång tid att planera dem och lång tid att få eleverna igenom dem. Det dröjer därför länge innan man ser effekten av ökningar av utbildningsvolymen. Speciellt viktigt är detta med hänsyn till att, som utbildningsministern här säger, minst 50 % av de lärare som skall utbildas skall ha ämnen som omfattar matematik, naturvetenskap och teknik, där det sedan gammalt varit svårt att få kompetenta och dugliga lärare i tillräckligt stort antal. Min fråga till utbildningsministern blir då: Hur är det med den regionala täckningen för närvarande? Finns det lärare på de här områdena i tillräckligt stor omfattning? Kommer vi att kunna förse skolvärlden med det antal lärare som behövs inom de här områdena inom de närmaste åren, framför allt, som jag efterlyst, efter sekelskiftet? Det är speciellt viktigt med hänsyn till att också många andra områden skall täckas av de elever som nu går på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. Kommer de gymnasieeleverna att räcka till för alla de utbildningsbehov som finns? Man kan också undra om regeringen tänker sig att de som nu är sysselsatta i förskolan och i barnomsorgen skall vidareutvecklas i den här typen av utbildning. Då är min fråga: Är det på den vägen som departementet och utbildningsministern har tänkt sig att man skall komma till rätta med den brist på lärare som kommer att finnas inom det här området? Redan nu finns det inom vissa områden och regioner en påtaglig brist på kvalificerade lärare, och för att tillgodose behoven har man i stället anställt okvalificerade lärare. Det leder till att man på många håll inte klarar att utbilda eleverna på ett tillfredsställande sätt. Jag tycker att det här är klart oroväckande. Jag hoppas att utbildningsministern liksom jag vill slå vakt om att kvaliteten i den svenska skolan skall vara så bra som möjligt och om det är görligt bör stärkas ytterligare. Just i ämnet matematik har det visat sig vara problem med lärare i den svenska skolan, och vi vet att det kommer att bli ännu mera problem, om de nyutbildade lärarna inte har den basutbildning och den goda kompetens som de behöver för att lyckas i sin yrkesroll.
Fru talman! Låt mig först kommentera dagsläget. I dag finns det ingen generell brist på lärare. Tvärtom finns det tyvärr många arbetslösa behöriga lärare. Det kan naturligtvis här och var finnas en lärarbrist, men det råder i dag inte någon generell lärarbrist. Det finns ett problem sedan gammalt, nämligen att det kan finnas för få lärare med naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Det sammanhänger i sin tur med ungdomens utbildningsval i slutet på 80-talet och under 90-talets första år. Detta kan man inte på kort sikt korrigera med åtgärder nu. Detta är nuläget. Några år framöver, alltså fram emot sekelskiftet, är det möjligt ehuru alls inte säkert att det kan uppstå en viss lärarbrist i vissa ämnen, dock inte i årklasserna 1-7 utan möjligen i årsklasserna 4-9 och eventuellt vad gäller gymnasielärare. Det beror i sin tur på att utbildningen tidigare under 90 talet inte har byggts ut tillräckligt mycket. Det har funnits sökande till lärarutbildning, och fortfarande avvisas åtskilliga sökande. Regeringen har ju föreslagit riksdagen en utbyggnad av utbildningen med 30 000 permanenta platser, och riksdagen har godkänt detta. Hälften av dessa avser naturvetenskap och teknik, och en avsevärd del av detta är just lärarutbildning. Det är en utbyggnad just för att säkerställa det regionala behovet av lärare, och den har sin tyngdpunkt i de mindre och medelstora högskolorna. Jag kan inte låta bli att påminna Rune Rydén om att Rune Rydén och Moderaterna inte särskilt mycket har uppskattat den politiken. Faktum är dock att möjligheterna att tillgodose lärarbehovet i alla landets regioner kraftigt ökar genom utbyggnaden av de mindre och medelstora högskolorna. Vi har också i budgetpropositionen, såsom jag här har refererat, angivit de examinationsmål som vi nu har och som innebär en kraftig ökning. Men det som jag här talar om är den utbyggnad som nu genomförs, och den kommer inte att ge utslag förrän på andra sidan sekelskiftet. Har det begåtts försummelser under den borgerliga regeringens tid, är det naturligtvis beklagligt men ingenting som kan åtgärdas nu. Som Rune Rydén säger tar det ju en viss tid att utbilda lärare. Jag tror emellertid inte att problemen kommer att bli särskilt omfattande. Om man sedan blickar ytterligare längre fram, mot år 2008, finner man naturligtvis att läget är litet mer osäkert. Det är ofrånkomligen så. Det är alltid knepigt att utbilda lärare, och vi kan inte kommendera studerande till vissa utbildningar. Det gäller också att de är intresserade av dem och att det blir en bra lärarutbildning. Man kan alltså inte exakt ange hur läget blir då. Men som jag också sade i mitt svar pågår det ett arbete med att analysera utvecklingen på litet längre sikt, och vi kommer naturligtvis att redovisa det i samband med att vi tar ställning till högskolans fortsatta utbyggnad. Jag kan bara understryka vad Rune Rydén sade: Självklart är det angeläget - det är ett gemensamt intresse som vi har - att se till att det finns en god tillgång på lärare med en bra utbildning och att därigenom kvaliteten i den svenska skolan kan upprätthållas.
Fru talman! Det är helt klart, som utbildningsministern säger, att det inte är någon generell brist på lärare i dagsläget, men vi vet mycket väl att det snabbt kan ske en förändring i det avseendet. Det har skett tidigare. Jag vill i det här sammanhanget säga att det inte finns något så svårt som att projektera och planera utbildningssatsningar. När de väl är genomförda är effekten i samhället i regel motsatt den som man önskar sig. Det är något som vi nog får dras med även i framtiden. Men det är bra att vi får en ökad satsning på lärare inom naturvetenskapliga utbildningar och inom de naturvetenskapliga programmen. Jag fick inget riktigt svar från utbildningsministern på frågan om man satsar på dem som har gått igenom högskola eller universitet och som har bra basala kunskaper i de här ämnena eller om man tänker sig att vidareutbilda lärare som nu finns på de lägre stadierna i skolsystemet. Det har viss betydelse vad gäller kvalitetsaspekten. Många av dem som nu arbetar inom barnomsorg, förskola osv. skulle säkerligen vara utomordentligt lämpade för att få den här vidareutbildningen, men alla är det inte, på samma sätt som det inte är allom givet att kunna utbilda sig till atomfysiker. Det är bara ett visst antal människor som kan genomgå den typen av utbildning. Jag tycker trots allt att utbildningsministern tar litet grand lätt på den statistik som finns över bristen på lärare. Denna är otvetydig, och den kommer att bli ganska stor efter sekelskiftet. Det är nu som insatserna måste göras. Utbildningsministern säger att man har en beredskap i departementet, att man noggrant studerar detta och att det finns möjligheter att öka utbildningarna, framför allt inom de mindre och medelstora högskolorna. Där har ju lärarutbildningarna legat, och vi har från moderat håll aldrig haft någonting emot en fortsättning av den lärarutbildning som av gammal hävd och tradition alltid har funnits ute på de mindre och medelstora högskolorna. Lärarhögskolor har ju många gånger bildat basen för sådana skolor när de fått ett vidgat utbildningsuppdrag. Jag vill bara också säga till utbildningsministern att jag tycker att det är bra att vi kan vara överens om att vi skall slå vakt om kvaliteten i den svenska skolan. En av de viktigaste förutsättningarna för att man skall lyckas med det är att det finns bra och mycket kompetenta lärare. Jag tror att det är viktigt att vi är överens om detta över hela det politiska spektrumet.
Fru talman! Jag kan instämma i vad Rune Rydén sade avslutningsvis. Det finns ju tillfällen att parlamentariskt diskutera den här frågan i den utredning som skall tillsättas inom kort och i vilken riksdagspartierna skall vara representerade. Jag är övertygad om att denna utredning skall kunna enas till en bred samsyn på lärarutbildningen och dess framtid. Det gäller naturligtvis också dimensioneringen, även om huvuduppgiften för utredningen ju är innehåll, uppläggning osv. Jag håller också med Rune Rydén om att det förvisso är mycket svårt att planera utbildningens utbyggnad och att arbetsmarknaden förändras. Men det finns ett annat problem som gör detta ännu svårare, och det är att vi här talar om individer och deras studie och yrkesintressen och yrkesval. Och det kan inte dirigeras. Man kan t.ex. uppmuntra ungdomar att studera naturvetenskap och teknik, och vi har ju nu sett att intensivt arbete under en följd av år har givit resultat. Det är nu väsentligt flera som går till de naturvetenskapliga studieprogrammen på gymnasiet än tidigare. Vi kan också se att det är flera som intresserar sig för detta på högskolan liksom för teknik. Det är en mycket glädjande utveckling. Vi ser också att det är flera unga kvinnor som går till dessa utbildningar i högskolan. Detta är utomordentligt glädjande, också av det skälet att det är en förutsättning för att vi skall få flera kvalificerade naturvetare. I grunden är det naturligtvis individen som själv bestämmer sitt utbildningsval, och det gäller ju också i fråga om vidareutbildning. Jag har en mycket positiv syn på vidareutbildning, naturligtvis också för de lärarkategorier som Rune Rydén nämnde, och jag är övertygad om att landets många högskolor är intresserade av att erbjuda möjligheter till vidareutbildning för dessa kategorier. Men återigen är detta ju ingenting som regeringen eller riksdagen kan bestämma, utan det är en sak för individen. Det är dock alldeles klart att det finns ett starkt sökandetryck till lärarutbildningen, och det är alltså fortfarande ganska många som måste avvisas. Det är också av det skälet som det är angeläget att bygga ut lärarutbildningen så att de studerande får den utbildning de efterfrågar. Rune Rydén säger att vi måste göra insatser nu, och det håller jag fullständigt med om. Det är ju därför riksdagen på regeringens förslag har beslutat om den stora utbyggnad av högskolan som nu planeras och kommer att genomföras. Vi avser ju också att återkomma i den här frågan till riksdagen när det gäller den fortsatta utbyggnaden. Men självklart trollar man inte fram lärare bara genom beslut i riksdagen, utan det tar en betydande tid. Den utbyggnad som nu sker kommer att mogna fram, mätt i färdiga lärare, först på andra sidan sekelskiftet. Det är ju också då vi ser att det allra största behovet kommer att finnas. Jag är inte så bekymrad - även om det säkert kommer att bli en del problem - för utvecklingen under de allra närmaste åren. Till sist vill jag säga några ord om de mindre och medelstora högskolorna. Det är naturligtvis alldeles riktigt att moderaterna inte hade någonting emot dem, så länge de höll sig till lärarutbildning och kanske ytterligare ett antal utbildningar. Men vi menar att för att ge kvalitet i lärarutbildning och andra utbildningar måste man också ha en koppling till forskning. Forskning och undervisning hör ihop, och det gäller också lärarutbildningar. Vi skall se högskolan som en helhet där forskning och undervisning hör samman. Det är därför vi har föreslagit och fått riksdagens majoritet med oss på att också dessa högskolor skall ha fasta forskningsresurser. Jag beklagar att Moderaterna har gått emot detta.
Fru talman! Låt mig först ta upp det sista om de mindre och medelstora högskolorna. Vi moderater har inte haft någonting emot att man har byggt ut dessa högskolor. Det som har skilt oss från socialdemokraterna är det definitiva tempot. I opposition får man markera vad man tycker klart och tydligt om man skall nå fram med sitt budskap, och framför allt har det också varit en viss skillnad i våra uppfattningar vad gäller de större universiteten, som vi moderater har velat slå vakt om också. Vi har funnit att man kanske från regeringens sida har varit beredd att skära ned på de stora universiteten för att lägga pengarna på de mindre och medelstora högskolorna. Vi har velat ha både och. Jag är överens med utbildningsministern om att det är viktigt att man har både forskning och utbildning på mindre och medelstora högskolor i den mån man har ekonomiska resurser och möjligheter till detta. Det får man bygga ut allteftersom man har möjlighet i form av lärartillgång och ekonomiska resurser. Låt mig komma tillbaka till detta med lärarutbildningarna. Individen har en stor betydelse i sammanhanget. Jag tycker att det var bra sagt av utbildningsministern att individen bestämmer, men jag tycker att det hade varit bra om lärarna hade fått hjälp på ett tydligare sätt, så att deras ställning som lärare hade blivit klarare och så att de hade fått bättre status i samhället än för närvarande. Detta är inte enbart en lönefråga, utan det är en fråga som rör sig på många olika plan. Vi har under de senaste decennierna haft en klart oroväckande utveckling i det här avseendet.

Fru talman! Rune Rydén talar nu sammetslent om de mindre och medelstora högskolorna, men sanningen är ju den att moderaterna har gått emot flera av de förslag som vi har lagt fram för att stärka dessa högskolor. Jag kan inte undgå att påminna om att Rune Rydén själv kallade dessa högskolor "bygdehögskolor", och det var inte avsett som beröm. Jag tror nog inte att det här är fråga om "både och". Moderaterna har gjort ett väldigt tydligt val. Man har inte velat bygga ut dessa högskolor, framför allt inte i det tempo som regeringen anvisar, vilket också Rune Men det är just detta tempo som möjliggör för oss att få fram flera lärare. Det stämmer ju precis med det som Rune Rydén efterlyser, nämligen att vi skall vidta åtgärder för att det inte skall bli lärarbrist. Då måste man ha ett högt tempo. För att få lärare i landets alla regioner krävs en utbyggnad över hela landet, och då krävs också att dessa högskolor får möjlighet att utveckla sin kvalitet. Kvalitet i undervisning är inte bara en fråga om lokaler osv. utan det är också att högskolans lärare har forskningskontakt och möjlighet att bedriva egen forskning. Därför är den utbyggnad som regeringen och riksdagen beslutat om strategisk också för att möta en eventuellt uppstående lärarbrist. Till sist vill jag beröra läraryrkets status. Det är förvisso delvis en annan fråga. Vi ser att det är många ungdomar som söker sig till lärarutbildningarna. Men visst är det sant att lärare i dag har en annan ställning allmänt i samhället än för kanske 20-30 år sedan. Det hänger ju ihop med allmänna samhällsförändringar som jag tror vare sig Rune Rydén jag egentligen kan göra så mycket för att påverka. En sak är ändå alldeles klar: Om man har en utbyggnad över hela landet som är kvalitetsmässigt riktig får också läraryrket den status som vi eftersträvar.

Fru talman! Ulla Löfgren har frågat mig om några särskilda åtgärder planeras för att funktionshindrade skall kunna få arbete och utbildning i samma utsträckning som övriga medborgare i stället för förtidspension. Inom regeringen inriktas nu arbetet på att nå det uppsatta målet att halvera arbetslösheten. Regeringen har också i den tidigare sysselsättningspropositionen samt budgetpropositionen för år 1997 markerat att det är viktigt att personer med funktionshinder skall få ett kraftfullt stöd som hjälper dem ut på arbetsmarknaden. Jag står fast vid denna ståndpunkt. Regeringens strävan att beakta funktionshindrade sökandes behov av stöd kommer till uttryck i särskilda krav på arbetsmarknadsmyndigheterna att arbeta med personer som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Förutsättningarna för att ungdomar med funktionshinder skall ges möjlighet till arbete och ett aktivt liv efter avslutad utbildning är att olika politikområden samverkar. När det gäller unga funktionshindrade finns sedan länge ett etablerat samarbete mellan arbetsförmedlingen/AMI, försäkringskassorna och skolan. 1986 AMI, och ungdomar med förtidspension/sjukbidrag gavs möjlighet att pröva förutsättningarna för arbete eller utbildning. Uppdraget utvidgades senare med en förebyggande verksamhet som gick ut på att arbetsförmedlingar 91 som en del av den reguljära verksamheten vid arbetsförmedlingar och AMI. 1996 har totalt 2 315 ungdomar med funktionshinder fått del av arbetsförmedlingens/AMI:s insatser under perioden.

Denna insats riktar sig främst till ungdomar som går i grundskolans högstadium och som skall välja program till gymnasieskolan. Syftet är att i grupp ge vägledning och information om arbetslivet. Genom det omfattande Tuffaprojektet, som betyder Teknikupphandling för funktionshindrade i arbetslivet och som AMS bedrev under åren 1987 1992, har särskilda arbetsplatser med olika former av datorstöd för personer med funktionshinder kunnat inrättas. AMS, liksom Riksförsäkringsverket, har särskilda medel för att kunna stödja teknikutveckling rent konkret. Datorbaserade hjälpmedel har stor betydelse för att många ungdomar skall kunna arbeta. Mer än 2 300 arbetsplatser för personer med funktionshinder har tillskapats, och hela tiden öppnas nya arbetsmöjligheter. Jag vill slutligen påminna om att en särskild utredare för närvarande har uppdraget att se över sysselsättningsskapande åtgärder för personer med funktionshinder. Jag har också nyligen tillsatt en särskild utredare med uppdraget att utreda och föreslå hur en lagstiftning med förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder bör vara utformad. Inom ramen för Socialdepartementets ansvarsområde har även en särskild utredare tillkallats med uppgift att kartlägga och analysera frågan om bemötandet av personer med funktionshinder.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret som låter väldigt positivt. Men man kan fråga sig: Räcker det? Görs rätt saker? Genomförs det som är beslutat? Pågår den försöksverksamhet som regeringen gav i uppdrag åt Arbetsmarknadsverket att bedriva 1990/91 och som enligt svaret skulle permanentas? Syftet var ju att försäkringskassorna skulle söka upp och erbjuda stöd av arbetsförmedlingarna/AMI till ungdomar med förtidspension eller sjukbidrag för att de skulle få pröva förutsättningarna för ett arbete eller en utbildning. Händer det någonting i verkligheten? Eftersom den på papperet har pågått i nästan tio år och uppenbarligen inte haft någon större effekt enligt vad som kan läsas i den utredning som jag hänvisat till frågar jag: Borde man inte fundera över att göra någonting annat? 4,5 % under första halvåret 1996. Det låter bra, men tyvärr säger inte siffrorna så väldigt mycket. Man vet att bara 5 % av jobben förmedlas genom arbetsförmedlingen. Den rapport som jag har hänvisat till i min interpellation pekar på att arbetsförmedlingarna fortfarande har dåliga kunskaper om funktionshinder. Man kunde önska sig att det på fler ställen än i Stockholm skulle finnas tillgång till en arbetsförmedling med speciell kompetens för unga handikappade. Efter vad jag har hört fungerar den väldigt bra. Fru talman! Även när det gäller insatserna för skolungdomar med funktionshinder finns det mycket övrigt att önska. Såväl yrkesvägledare som AMI har alltför dåliga kunskaper om vilka resurser som finns, ibland t.o.m. inom arbetsförmedlingen. Däremot har syokonsulenterna börjat fungera bättre, om man får tro på uppgifterna i utredningen, vilket är ett resultat av riktad utbildning. Bättre utbildning och mera fortbildning av även övriga inblandade är nödvändig, vilket jag hoppas att Arbetsmarknadsdepartementet tar till sig. Jag antar att ni har läst rapporten. Tuffaprojektet var bra. Men det är inte bara nya och bättre hjälpmedel som behövs utan först och främst förändrade attityder samt mera och bättre självförtroende. Till det kan vi givetvis alla bidra. En viktig roll spelar också de många funktionshindrade själva. Den kartläggning som Amandagruppen, dvs. samarbetsorganet för 13 ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen, har gjort är viktig för att medvetandegöra oss politiker. Jag hoppas också att de myndigheter som har att fullfölja våra beslut tar del av de funktionshindrades kunskaper och därmed rättar till de brister som finns i dag. Jag ser fram mot att få ta del av förslagen från dem som är utsatta att utreda sysselsättningsskapande åtgärder och förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. Jag hoppas att utredarna arbetar intimt tillsammans med funktionshindrade, för det är faktiskt de som besitter den största sakkunskapen. Jag hoppas också att förslagen från den första utredaren innehåller några nya grepp som kan innebära att fler funktionshindrade verkligen kan få riktiga jobb i stället för förtidspension.
Fru talman! Jag tolkar Ulla Löfgrens förhoppningar på ett sådant sätt att hon är beredd att här i kammaren stöda sådana förslag som leder dit hon uppenbarligen vill. Det är alltid enkelt att önska. Det är också en känd sanning att skall man stötta personer med funktionshinder av något slag måste det göras genom politiska beslut därför att vi utan en stark politisk styrning inte klarar detta. Det är också så att personer med funktionshinder i större utsträckning än andra personer är beroende av t.ex. offentlig sektor och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. På båda dessa områden är moderaterna i andra sammanhang inte särskilt villiga att bidra. Tvärtom skall man skära ned på både kommuner och landsting, och man vill också skära ned på det som i det här sammanhanget är så viktigt, nämligen de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och medlen. Men vi kanske kan få en annan diskussion i fortsättningen. Jag är tyvärr inte så övertygad om det. Det var därför jag ville påpeka detta, för det är en sak att stå här och tycka att man vill göra mer för de handikappade och en helt annan sak när det skall genomföras och pengarna skall fram. Då brukar inte den positiva viljan vara lika stor. Vad beträffar de unga handikappade är den verksamhet som Ulla Löfgren talar om permanent. Jag delar inte Ulla Löfgrens uppfattning om att vår personal inom myndigheterna skulle vara okunnig. Inom Arbetsmarknadsverket och AMI finns det arbetsvägledare och arbetsförmedlare som har en mångårig erfarenhet av att stödja sökande med funktionshinder. Arbetsmarknadsinstituten har specifika kunskaper om t.ex. synskadade, döva, hörselskadade, rörelsehindrade, personer med psykiska, intellektuella eller socialmedicinska arbetshandikapp. AMI:s organisation är utspridd och decentraliserad, finns i hela landet. Därför kan väldigt många få ta del av den. Den ena av utredningarna har i uppgift att försöka att med en oförändrad mängd pengar effektivisera verksamheten så att vi få ut mer för pengarna, dvs. att vi får in flera personer, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Den grundläggande människosynen för mig är att man oavsett kön, ras eller någon form av handikapp eller funktionshinder skall ha samma rätt till ett eget arbete. När detta då inte går på den öppna marknaden - där är man inte alltid så intresserad - får vi försöka att lösa det hela den här vägen. Det är därför som denna person är tillsatt. Han lägger fram sitt förslag om ett par veckor. Den andra utredningen, som handlar om hur det ser ut i arbetslivet och om personer med arbetshandikapp diskrimineras, är just tillsatt och har fått litet längre tid på sig innan förslag skall lämnas.
Fru talman! Jag tror att vi har samma önskan att se till att det händer något på detta området. När det gäller att stödja förslag för att förbättra för handikappade, Margareta Winberg, har vi ju gått emot många förslag till nedskärningar för handikappade som ni har lagt fram. Jag hoppas att ni presenterar bra förslag, så att vi kan stödja dem. Beträffande personalens okunnighet utgår jag ifrån rapporten. Man har intervjuat funktionshindrade ungdomar. De upplever det som att det finns för litet kunskap hos myndigheterna. Det måste man ta på allvar. Det är ju de handikappades subjektiva upplevelse som är viktigare än vad vi som beslutar anser. Det är för de handikappade som denna verksamhet finns till. Sedan tycker jag, liksom Margareta Winberg, att funktionshindrades rätt till eget arbete är väldigt viktig. Statistiken visar att de har sämre möjligheter än vad icke funktionshindrade har. Där är det en lång väg att gå. Jag hoppas att vi kan hjälpas åt att gå den vägen. Det handlar också om att påverka den öppna marknaden, dvs. arbetsgivare som inte är offentliga arbetsgivare, för att åstadkomma attitydförändringar. Det framgår också av denna undersökning att det är mycket som hänger just på våra attityder till funktionshindrade och vår okunskap om vad funktionshindrade vill och kan.
Fru talman! En sak skall man komma ihåg: Handläggare vid försäkringskassor väljer inte med automatik att förtidspensionera funktionshindrade ungdomar. Vi har beslutat om en uppstramning av socialförsäkringssystemet som innebär att det har blivit svårare att bli förtidspensionerad. Snarare vidtas det nu större insatser än tidigare för att förhindra förtidspensionering av yngre personer. Jämfört med det stora antalet arbetslösa - som ju ligger på en fullständigt oacceptabel hög nivå - hävdar sig personer med funktionshinder ganska väl. Självfallet kan man göra mera. Jag önskar att också jag kunde göra mera. Men skall man göra mera behövs det mer pengar, om man inte kan effektivisera verksamheter, t.ex. verksamheten med lönebidrag och verksamheten inom Samhall. Grundfrågan kvarstår ändå. Skall man göra ännu mera kostar det mer pengar. Då blir min fråga till Ulla Löfgren: Är Ulla Löfgren beredd att vara med på att satsa mer arbetsmarknadspolitiska pengar? Det skulle gå stick i stäv med de motioner som Moderaterna har väckt här i kammaren. Man vill i stället dra ned på pengarna. På det viset kommer de inte personer med funktionshinder till del. Vi är överens om att attitydfrågan är oerhört viktig. Men i grunden ligger ändå den ideologi som Ulla Löfgren och hennes parti står bakom, att marknaden skall ha mycket makt medan politiken skall ha litet makt. I ett sådant samhälle står sig inte de arbetshandikappade särskilt väl. Det är därför som jag är så förvånad över att Ulla Löfgren nu säger att det går att göra mera. Vad är det då för "mera" som Ulla Löfgren och Moderata samlingspartiet vill göra, och vad kostar det? Det är en viktig och intressant fråga att besvara.
Fru talman! De funktionshindrade skulle hävda sig väl i statistiken när det gäller arbetslösheten om man bortsåg från att en stor del av dem är förtidspensionerade, många mot sin vilja. Räknar man med detta i statistiken hävdar de sig inte alls lika väl. Jag tror inte att det är självklart att man skall lösa de funktionshindrades problem med att få arbete med arbetsmarknadsåtgärder.

Fru talman! Som jag sade har det blivit svårare att bli förtidspensionerad. I konsekvens med detta gör man mera för att få ut personer med arbetshandikapp eller någon form av funktionshinder på arbetsmarknaden. Sedan sade Ulla Löfgren att det kan finnas andra vägar. Man kan t.ex. stimulera till anställning. Då blir min motfråga: Hur stimulerar man till anställning? Kanske genom att bedriva ett opinionsarbete, vilket vi försöker att göra. Men till syvende och sist räknar ändå företagarna kronor, ören och vinst. Personer med funktionshinder, beroende just på sitt funktionshinder, kan inte arbeta lika effektivt som en person som inte har något funktionshinder. Då blir det inte den vinst som man är ute efter, och därför måste man få bidrag, en subvention av något slag. Då är min fråga till Ulla Löfgren: Är Ulla Löfgren beredd att vara med och ta fram pengar till företagare, privat näringsliv, offentlig sektor, kyrkor, föreningar och allt vad det nu kan vara större subventioner så att de blir intresserade av att anställa personer med funktionshinder av något slag?

Fru talman! Torsten Gavelin har frågat mig om regeringen anser att en ännu större andel av den fjällnära skogen skall läggas i reservat än de 43 % som redan reserverats. Torsten Gavelin säger också i sin fråga att jag gjort uttalanden som kan tolkas som att jag stöder Greenpeace aktion i området. Låt mig först av allt understryka att jag på intet sätt stöder utomparlamentariska metoder. Jag anser dock att den pågående debatten om de sista kvarvarande natur och urskogsområdena i Sverige är viktig och att en central fråga i den diskussionen är vilket eget ansvar markägarna skall ta för att bidra till att uppfylla det ena av skogspolitikens två jämställda mål, att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Njakafjällsområdet är ett skogsområde som varit föremål för en intensiv debatt under några år. Hela Njakafjäll omfattar ca 9 000 ha. Skogen är sedan länge påverkad av visst skogsbruk och är till stora delar genomhuggen av s.k. blädningsskogsbruk. Det finns dock delar av området som har stora naturvärden och hyser ett antal hotade arter och där påverkan av skogsbruk har varit mycket liten. Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län har i en gemensam skrivelse till regeringen föreslagit att kärnområdet i Njakafjäll skyddas från skogsbruk genom ett långsiktigt avtal mellan Vilhelmina allmänning och staten samt att allmänningen som ersättning för att avstå från avverkning inom detta område erhåller motsvarande avverkningsrätter på statens marker. Området i övrigt föreslås skötas enligt riktlinjerna i den landskapsekologiska plan som Det är riktigt, som Torsten Gavelin påpekar, att ca 43 % av den fjällnära skogen är skyddad med stöd av bl.a. naturvårdslagen. Det betyder också att staten numera riktar sina huvudsakliga resurser mot att skydda värdefulla skogsområden i södra och mellersta Det hindrar dock inte att riktade punktinsatser kan vara nödvändiga i vissa särskilt skyddsvärda områden också i fjällregionen. Därför har Skogsvårdsstyrelsen i länet sedan några år tillbaka arbetat på att finna en långsiktig lösning på Njakafjällsfrågan. Den lösningen har bl.a. innefattat en uppgörelse med markägarna som innebär att de avstår från att avverka ca 100 ha av de mest värdefulla delarna av området. Vidare har Skogsvårdsstyrelsen slutit ett naturvårdsavtal om ersättning till markägarna för att under fem år avstå från avverkning av ytterligare ca Totalt med impediment omfattar därför det nu skyddade området ca 320 ha. Omfattande naturvårdshänsyn har också tagits vid de avverkningar som har genomförts i Njakafjäll under de senaste åren. Skogsvårdsstyrelsen har arbetat fram en landskapsekologisk plan för ett större område runt sjön Malgomaj, där Njakafjäll ingår som en del. Det har bl.a. inneburit att stora delar av den avverkningsbara skogen lämnats orörd som naturvårdshänsyn. Låt mig slutligen understryka att arbetet med att finna en långsiktig lösning för Njakafjäll som är acceptabel för alla parter pågått under flera år, och alltså långt innan Greenpeace inledde sin aktion i området. Jag kan också konstatera att markägarna, i samråd med Skogsvårdsstyrelsen, tagit ett stort eget ansvar för naturvärdena i Njakafjäll.
Fru talman! Jag får tacka miljöministern för svaret. I de två textsidorna i miljöministerns svar står det på en rad att miljöministern "på intet sätt stödjer utomparlamentariska metoder". På tre rader står det att "markägarna, i samråd med skogsvårdsstyrelsen, tagit ett stort eget ansvar för naturvärdena i Njakafjäll". Resten av texten ägnas åt skogsägarnas eget ansvar för den biologiska mångfalden och resonemang om hur mer av fjällskogen skall kunna undantas från brukande osv. Det förefaller som ministern inte förstår orsakerna till den oro och upprördhet som fjällborna känner i den här frågan. Skogen har alltid utgjort en trygghet för människorna. I svåra tider har skogen funnits där som en försäkring och kunnat erbjuda arbete och inkomster, om än små. Men under en följd av år har den här tryggheten mer och mer tagits ifrån fjällborna, genom framför allt de militanta miljöorganisationernas agerande, som dragit med sig massmedierna och rikspolitiker i en bevarandehysteri, som till synes inte har någon gräns. Räcker det inte med reservat nu i över 40 % av fjällskogen, i halva Sorsele kommun och snart likadant i Vilhelmina kommun? Intill Njakafjällsområdet ligger Marsfjällets naturreservat och Blaikfjällets naturreservat. Det är gigantiska naturskogsområden, som enligt min uppfattning mer än väl garanterar överlevnaden för alla de hotade växt och djurarterna, som eventuellt finns i Njakafjällsområdet. Bryr sig ministern inte om människornas överlevnad i de här områdena? Skogsbruket är och förblir den enda stabila grunden för bosättning. Det skogsbruk som allmänningen bedrivit i 100 år har lett till att skogen nu är så värdefull och artrik att allmänningen skall fråntas brukningsrätten. Var finns logiken i det? Jag skulle önska att ministern mera kraftfullt tar avstånd från Greenpeace utpressningsmetoder. Dessa utgör ett mycket dåligt sätt att styra miljöarbetet. Vi har ju produktions och miljömål i skogsvårdslagen, och skogsvårdsstyrelserna är kompetenta att övervaka att lagen följs. Jag tycker att det är helt oacceptabelt att utpressning i praktiken skall få styra miljöarbetet.
Fru talman! Det är hos privatskogsägarna som man kan finna skogarna med de största naturvärdena. Det beror på att de har känt och känner ett ansvar. Många har inte heller gått efter de råd som de har fått från myndigheter om hur de skall sköta sin skog, utan de har gått efter eget huvud. Det har lett till att det nu finns stora områden med privatägd skog, eller som i det här fallet allmänningsskog, som har höga naturvärden. Det är väl bra. Det har skett utan intervenering från vare sig staten eller militanta miljögrupper. I stället är det de statliga skogarna, och i många fall de kommunala, som är de mest misskötta. Jag tycker att det säger väldigt mycket. Miljöministern har alltså sagt att skogsägarna borde ta ett större ansvar. Jag hörde senast på regeringskonferensen i Skellefteå att man skulle jämföra skogsägarna med en industri, som är tvungen att rena sina utsläpp. Jag tycker att jämförelsen är något haltande. Åtminstone privatskogsägarna har tagit ett väldigt stort ansvar. Då det gäller Njakafjällsområdet har det, precis som miljöministern säger, pågått förhandlingar under en lång tid. Så sent som för ungefär ett år sedan var t.o.m. regeringen inblandad, och Vilhelmina allmänning fick tillstånd att avverka skogen här uppe. Då tycker jag att regeringen har ett speciellt ansvar också för att se till att man kan göra det, att man kan utnyttja sina rättigheter och få betalt för sin skog. Greenpeace har skrämt köparna att inte köpa upp?

Fru talman! Jag får börja med att vända mig till Torsten Gavelin, som inte tror att jag har förstått fjällbornas oro när han läser mitt svar. I så fall har han nog inte riktigt förstått mitt svar. För det första står det tydligt i svaret att jag inte stöder olagliga metoder. Det är så naturligt och självklart att jag helt enkelt inte tycker att vi skall ödsla mer tid på detta. Jag stöder alltså inte de olagliga utomparlamentariska aktioner som har varit. För det andra förstår jag fjällbornas problem mycket väl. Det är också därför som jag i mitt svar refererar till det mycket intressanta förslag som vi har fått från Länsstyrelsen och från Skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län. Deras förslag innebär nämligen att man inte köper ut de skyddsvärda områdena från skogsägarna och allmänningen, utan att man i stället byter avverkningsrätter. Detta är för att ge fjällborna möjlighet till fortsatta arbetstillfällen, fast i angränsande områden. Detta förslag tycker jag är mycket intressant, och det bereds nu inom Regeringskansliet. Däremot vill jag tillägga att regeringen naturligtvis inte kan gå in och ta på sig ansvaret för vad miljöorganisationer som Greenpeace har gjort. Regeringen kan ju inte gå in och köpa upp virke eller hålla skogsägarna skadeslösa på grund av en tvist med miljöorganisationerna. Det skulle innebära att regeringen ställde upp för Greenpeace. Det kan ju inte vara meningen att regeringen skall ställa upp som en garant för Greenpeace. Det tror jag inte att debattörerna här verkligen kan mena. När det sedan gäller diskussionen om skogsägarnas ansvar har jag, fru talman, vid flera tillfällen upprepat vad jag tycker är en mycket naturlig princip, nämligen att de stora skogsägarna och de stora skogsbolagen, som också är industriägare, borde ta samma ansvar för skogen som för industrin. Därmed skulle vi också i större utsträckning kunna använda de statliga resurser som finns för att garantera just de privata mindre skogsägarna ersättning när de inte får nyttja skyddsvärd mark. Den lilla skogsägaren har inget alternativ när han eller hon vill avverka skogen i fall det stycke skog som man råkar äga också är skyddsvärd mark. De stora skogsbolagen har alternativ - de kan avverka på annan plats.
Fru talman! Det som miljöministern kallar ett intressant förslag, nämligen detta att byta till sig en brukningsrätt från statens mark, kan visst vara intressant. Men konsekvensen blir ändå att viss produktiv skogsmark undantas från skogsbruk i området i stort. Det minskar alltså underlaget för sysselsättning och inkomster i kommunen. Som ett skräckexempel på detta nämnde jag Sorsele, där nästan halva kommunen ligger i reservat. All reservatsbildning innebär en mycket stor begränsning av sysselsättningen. Göran Persson sade vid ett tillfälle att han skulle brännmärka den som talar illa om Sverige utomlands. Jag sympatiserar inte med uttalandet, men det vore intressant att veta om Miljödepartementet i Göran Perssons anda har undersökt vilken skada som Greenpeace smutskastning av det svenska skogsbruket har åsamkat denna viktiga välfärdsmotor i Sverige. I hela inlandsskogsbruket är man starkt oroad över vilka konsekvenser som Greenpeace aktiviteter får för möjligheten att sälja skogsprodukter från inlandet. Inte nog med att avståndet till industrierna är ett handikapp. Nu reser också miljöfundamentalisterna ytterligare ett hinder för en av de få utkomstmöjligheterna. Jag hoppas att miljöministern, som hon nu intygar, tar oron på verkligt allvar och inser vilken skada som ett fortsatt agerande från Greenpeace och andra extrema miljöorganisationers sida kan få. Oron accentueras ytterligare av att den här typen av aktioner även skadar miljön. I hundra år har dessa omdebatterade skogar skötts med en sådan omtanke och vård av sina ägare att de nu anses värda att bevara. Hotet mot skogsägarna, att de kan bli av med brukningsrätten av sin mark, har drivit fram slutavverkningar i en takt och omfattning som ägarna själva inte alls har velat. De som säger sig värna om miljön ökar hotet mot miljön genom sina odemokratiska och olagliga metoder. Jag noterar än en gång att miljöministern tar avstånd från utomparlamentariska metoder och att hon anser att skogsägarna i Njaka har tagit ett stort, eget ansvar för naturvården och naturvärdena. Jag skulle dock önska att ministern tryckte ännu hårdare på detta. Jag skulle också önska att miljöministern ville se till att Vilhelmina allmänning får delta i de överläggningar som pågår om deras egen mark. Man har från allmänningens sida sagt att man har en känsla av att hela frågan hanteras över deras huvuden av länsstyrelse, skogsvårdsstyrelse och departement. Vill miljöministern medverka till att även skogsägarna, Vilhelmina allmänning, får delta i processen?
Fru talman! Det sistnämnda vill jag verkligen instämma i, därför att jag tror att det farligaste av allt är att riksdag och regering gör saker och ting över människors huvuden. Vi har ju sett vad det leder till. De privata skogsägarna har skött sin skog, precis som Torsten Gavelin säger. För detta straffas de nu genom att man vill ta skogen ifrån dem. Det är egentligen helt otroligt. Regeringen är ingen garant för Greenpeace, säger miljöministern. Nej, men jag tycker ändå att regeringen har ett ansvar för att vi i Sverige skall känna oss trygga inför de lagar vi har, vilket befolkningen i fjälltrakterna uppenbarligen inte kan göra. De kan inte lita på att det är skogsvårdslagen som gäller, utan att det här är utomparlamentariska grupper som styr Sverige och inte Sveriges regering och riksdag. Miljöministern måste väl ändå ha funderat över att regeringen har ett ansvar för att göra något åt detta.
Fru talman! Jag måste säga till Ulla Löfgren att jag tycker att det är ganska fantastiskt att när marknadskrafterna inte vill handla skall regeringen gå in och styra upp marknaden. Är detta vad Ulla Löfgren menar? Man skulle alltså inte få sälja ett virke. Marknaden vill inte ha virket. Regeringen skall då gå in och betala för Greenpeace aktioner och styra marknaden, vilket skulle ge snedstyrande effekter på marknaden. Detta var en ny moderat policy som jag inte kände till tidigare. När det gäller Vilhelmina allmänning har jag uppfattat att de finns med i diskussionerna med länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen och att de är positivt inställda till de förslag som har kommit från regionen. Jag förutsätter att den sortens kontakter naturligtvis också tas i samband med att detta ärende bereds. Slutligen vill jag bara säga till både Torsten Gavelin och Ulla Löfgren att jag är övertygad om att det går att finna lösningar, där man sparar den mest skyddsvärda urskogen - detta med tanke på att det faktiskt växer mer varje år. Avkastningen från skogen är 20 % högre än avverkningen nu för tiden. Det borde mycket väl gå att finna lösningar, så att man klarar både avverkningen och arbetstillfällena i fjällregionen men också så att man sparar den mest skyddsvärda skogen.
Fru talman! Enligt de signaler som jag har fått upplever man i allmänningen att man står helt utanför diskussionerna. Men efter vad miljöministern har sagt förutsätter jag att de kopplas in i diskussionerna. Visst gäller det att finna lösningar för den bevarandevärda skogen och visst växer det mycket i skogen, miljöministern. Men tyvärr omöjliggörs avsättningen. Ingen vågar köpa denna skog efter att den har utsatts för en sådan aktivitet som den har gjort under den senaste tiden. Inget skogsbolag, ingen köpare, vågar ta sin hand i denna skog. Det är ju detta som är den stora faran som inlandsborna också upplever. Det är alltså inte så att det ena går att byta mot det andra. Som Ulla Löfgren sade måste skogsägarna kunna känna att det finns en lagstiftning som de kan lita på. Jag vill upprepa mina tre ståndpunkter. Det måste räcka med att 43 % av fjällskogen nu är satt i reservat. Jag hoppas att miljöministern tar oron på verkligt stort allvar och att hon inser vilka stora skador som är på gång till följd av de utomparlamentariska metoderna hos vissa miljöorganisationer. Slutligen måste de som bor och lever med skogsbruket kunna lita på de lagar som skall styra skogsbruket.

Fru talman! Per Lager har i en interpellation tagit upp frågan om effekter och utsläpp av ämnet kumen och på vilket sätt regeringen avser att agera i denna fråga. Frågan har aktualiserats av att regeringen den 30 januari avslog en ansökan om överklagande av ett beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen för Scanraff i Lysekil, där alkylatbensin tillverkas. Vid en delprocess i tillverkningen omvandlas bensen till kumen. I sin interpellation nämner Per Lager ett antal egenskaper hos ämnet vad gäller dess påverkan på djur, bl.a. effekter på njurar etc. Till detta kan läggas några ytterligare kända effekter såsom effekten på nervbanor, och att det har effekt vid bildning av fotokemiska oxidanter. Konstateras bör dock att ämnet är relativt lätt nedbrytbart i naturen och alltså inte hör till den skara som vi normalt benämner POP:er, dvs. de persistenta miljögifterna. Ämnet förekommer dessutom naturligt genom att det utsöndras från barrträd i bl.a. Sydeuropa. I interpellationen tar Per Lager upp tre specifika frågor, som jag nu går över till att besvara. Första frågan gäller vilka åtgärder jag avser vidta för att undanröja de oklarheter som råder kring hälsooch miljöeffekterna kring det miljöfarliga ämnet kumen. Kumen återfinns bland de fem första ämnena på de lista inom EU:s program för existerande ämnen som nu är föremål för behandling. Det betyder att beslut om riskvärdering av ämnet kan komma att fattas under detta år. En rapport har lagts fram som innehåller förslag om att kumen skall klassificeras som toxiskt för vattenlevande organismer och som irriterande för andningsorganen på människan. Den föreslagna klassificeringen innebär dock inte att ämnet klassas högt med avseende på dess effekter på människa eller miljö. Sverige har inte anfört någon allvarlig kritik mot analysen och förslagen i den föreliggande rapporten. Underlag finns således redan för att bedöma ämnets effekter, både genom svensk och internationell forskning. Den andra frågan rör vilka åtgärder jag avser vidta för att miljömedicinska effekter skall ingå i en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt miljöskyddslagen skall effekter på människors hälsa ingå i en MKB. Möjligheterna finns således redan och tillämpas ofta. Hur de tillämpas i det enskilda fallet är dock en fråga för den tillståndsprövande myndigheten. När det gäller regeringens beslut angående Scanraff den 30 januari får jag hänvisa till den motivering som lämnats i beslutet och avser inte vidare att gå in i detalj i det ärendet. Den tredje frågan rör vilka åtgärder jag avser vidta avseende genomförandet av innehållet i de ovan redovisade EG-direktiven. De direktiv som Per Lager omnämner är direktivet om utsläpp av farliga ämnen till ytvatten, direktivet om utsläpp av farliga ämnen till grundvatten och direktivet om existerande ämnen. I samtliga fall är det så att direktiven redan har blivit genomförda i Sverige. Det skedde genom ändringar i relevanta lagar och förordningar samt genom särskilda författningar i samband med Sveriges inträde i EU. Däremot är det så att just ämnet kumen inte förekommer i de listor som Per Lager hänvisar till i direktiven om utsläpp till yt eller grundvatten. EU har således inte bedömt att ämnet har en sådan miljöfarlighet att det bör finnas med i de aktuella listorna. I övrigt kan jag informera om att kemikaliefrågorna utgjort ett prioriterat område inom ramen för Esbjerg 1995 beslutade miljöministrarna att verka för att förekomsten av syntetiska miljöfarliga ämnen i miljön skall vara noll år 2020. De nordiska länderna strävar efter att denna målsättning även förs in i Osparkonventionen, vilket skulle innebära att målsättningen blir juridiskt bindande för konventionsländerna. Jag kan även informera om att Kemikommittén, som har i uppdrag att göra en översyn av kemikaliepolitiken, inom ramen för sitt uppdrag kommer att göra en bedömning av hur det aktuella riskpanoramat över kemiska ämnen ser ut. Kommittén skall redovisa sitt betänkande till regeringen senast den 30 juni
Fru talman! Miljöministern! Anledningen till att jag har interpellerat i denna fråga är just att en enskild har överklagat ett koncessionsnämndsärende till regeringen och fått avslag. Vi lever i en kemisk djungel. Det är klart att det inte är lätt att sätta sig in i alla dessa kemiska ämnen, framför allt inte i kolvätena. Kumen är ett av de nya kolväten som inte tidigare har producerats i Sverige, men som Scanraff nu tänker producera. Anledningen är att man vill framställa alkylatbensin genom att ta bort bensenen och sedan genom en syntes med propylen få fram ämnet kumen. Det innebär att man skapar en ny sorts bensin som är smutsig. Giftigheten kan man diskutera. Miljöministern svarar på mina frågor när det gäller om ämnet finns med på den första eller andra förteckningen - den svarta eller den grå förteckningen. Jag stöder mig på motsvarigheten till Naturvårdsverket i England, som 1994 sade att detta ämne ingick i förteckning två, men att det borde övervägas om det inte skulle ingå i förteckning ett - den svarta listan. Det är den rapporten som jag har utgått från. Det finns inte, som miljöministern säger, en enig inställning till ämnet kumen i forskarvärlden. Det är verkligen olika meningar om farligheten, framför allt vad beträffar långtidseffekter när det gäller lågdospåverkan. Scanraff är som raffinaderi som en stor läckande kemisk bomb. Det pyser och läcker oerhört många farliga ämnen ur Scanraff. Nu har man bett om att få öka tillverkningen. Det är inte så att man byter ut en tillverkning, utan man ökar på en tillverkning. Man skapar bl.a. det nya ämnet kumen. Vad jag vänder mig emot är att man inte i större utsträckning från regeringen kräver att få en miljökonsekvensbeskrivning med miljömedicinska aspekter, vilket jag tar upp i min fråga. Det handlar om de närboendes hälsa. Om det inte direkt handlar om hälsan handlar det om oron för hälsan. Vad gäller miljön har man i Bohuslän passerat alla gränser för vad naturen tål flera gånger om. Varför kräver inte regeringen en miljökonsekvensbeskrivning värd namnet? Varför nöjer man sig med den rapport som företaget har kommit med?
Fru talman! Till att börja med vill jag kommentera att ämnet över huvud taget används. Ibland kan olika goda förutsatser krocka. I detta fall är tillverkningen av alkylatbensin, precis som Per Lager tog upp, faktiskt positiv. Det handlar om att tillverka en så ren bensin som möjligt. Men då kan man hamna i situationen att man använder kemikalier som inte använts lika mycket tidigare. Jag kan också tala om att jag efter det att vi skrev svaret - i dag - fick beskedet att Spanien, som har haft i uppdrag att utvärdera ämnet, nu har kommit med sin redovisning. Det innebär att den inom några veckor skall upp till sista bedömningssammanträdet. Det innebär också att riskvärderingen kommer att göras i juni. Där finns det också möjlighet för dem som har andra uppfattningar än Spanien att framföra sådana synpunkter. Enligt den spanska utvärderingen innebär kumen inga risker för hälsan. När det gäller den principiella frågan om miljökonsekvensbeskrivningar är det naturligtvis viktigt att man ganska tydligt har definierat vad som skall ingå i sådana. Jag menar att miljökonsekvensbeskrivningen var tillfyllest i detta fall. Men för att i framtiden få litet mer struktur över detta återkommer vi i förslaget till ny miljöbalk till att strukturera kraven på miljökonsekvensbeskrivningar något mer än i dag.
Fru talman! Jag hänger upp mig på miljökonsekvensbeskrivningen bara för att jag tror att den inte är tillfyllest. Jag tror att de miljömedicinska aspekterna måste finnas med, framför allt för de närboende. Precis som miljöministern sade är alkylatbensin förmodligen en bättre bensin än de vi har, men i andra ändan skapar den ett större problem. En liter av alkylatbensinen skapar tio liter av kumenbensinen. Då är frågan: Skall de närboende kring processen på Scanraff betala priset för t.ex. att man kör med en bättre bensin i Norrland? Den ansökan Scanraff gjorde, gällde 300 000 ton alkylatbensin. Dessutom skulle man göra 70 000 ton eter, och sedan skulle man generera svavelsyra från nittioprocentig till nittioåttaprocentig halt. Till slut skulle man ha det här lättreformatet, som man kallar kumenet. Det är mycket underligt. Det är svårförståeligt i många led i hela den process som har pågått under det senaste året. Vad man gör är att man släpper ut mer. Jag har bl.a. läst en artikel av Lennart Frisch, som jobbade på Länsstyrelsen i Göteborg och som anses som en av de största experterna. Han undrar just vad som sker med det här överskottet av kumenbensin, eftersom vi inte kommer att använda denna i Sverige vad jag förstår. Den är för smutsig helt enkelt. Kommer den att exporteras? Är det meningen med det här? Det är precis så man gör i dag när man raffinerar oljan på raffinaderiet. Då får man kvar 1,5 miljoner ton av en mycket högsvavelhaltig olja som man exporterar. Detta är problem som vi skickar utomlands. Är miljöministern medveten om de här effekterna av processen?
Fru talman! Det sista tror jag var en fråga som inte Per Lager tagit upp tidigare. Därför är det mycket möjligt att jag missförstod vad Per Lager sade. Alkylatbensinen skall vi ju använda i Sverige. Den säljs ju också i Sverige. Jag borde egentligen inte ge mig in på expertbedömningar när det gäller kumenet, jag brukar jag undvika att göra det i fråga om sådant som jag inte är expert på. Jag kan ändå konstatera att det tjänstemän och experter säger, och mycket tydligt har visat, är att ett skäl till att kumen inte har ansetts hälsovådligt för människor, i alla fall inte mer än att det är irriterande för andningsvägarna, är att det är väldigt snabbt nedbrytbart. Det är ett mycket lättflyktigt ämne, som har en halveringstid på mellan fyra timmar och 1-2 dagar. Det är därför man inte heller har varit så oroad när det gäller hälsorisker för människor, utan snarare har tittat t.ex. på hur ämnet fungerar i vatten. Man har dock inte ansett detta vara något större problem i det här fallet. Jag tror att det viktiga när det gäller kemikaliefrågorna - vi kan ju gräva ned oss i de olika expertbeskrivningarna under väldigt lång tid - är att försöka få ett samlat grepp om vilka ämnen som är farligast för oss, vilka som snabbast bör avvecklas och vilka som är långlivade och naturfrämmande. Kemikommittén utför i dag ett arbete just för att ta fram en prioritering när det gäller hur vi skall fortsätta kemikaliepolitiken för att fasa ut de farligaste kemikalierna och slippa oro för långlivade, naturfrämmande kemikalier. Jag tror att de frågorna är de allra viktigaste när det gäller kemikaliepolitiken i dag. Det är kanske också viktigare än att vi diskuterar varje enskilt ämne för sig. Det är nog bara genom att också behandla kemikalierna i grupper som vi verkligen förmår att få bort de farligaste kemikalierna.
Fru talman! Jag förstår att miljöministern är på rätt väg. Vi är säkert överens om det här. Vi skall försöka minimera kemikalierna och de petroleumbaserade lösningsmedlen. Kumen finns beskrivet i en vetenskaplig tidskrift. Där står det om kumenets toxiska effekter. Dödligheten när det gäller kumen bedöms vara högre än exempelvis när det gäller bensen och toluen. Det finns alltså många olika åsikter kumen. Därför menar jag att det är så viktigt att begära en konsekvensbeskrivning. Man måste vänta på riskbedömningen innan man tillåter Scanraff att köra i gång med en sådan här process. Det är en stor sak. Hela paketet handlar om över 800 miljoner. Miljöministern nämnde att tanken är att vi år 2020 skall kunna nå ett mål som liknar att vi inte har några farliga lösningsmedel. En ökning av processen på Scanraff bidrar inte till att nå det målet. Det är snarare tvärtom. Det går stick i stäv med detta. Vi måste i stället försöka minska på fossilbränslena. Det tror jag att vi är överens om. Man måste se till att inte låta nya processer ta över under täckmantel att man gör bra bensin om det i andra änden visar sig ge värre effekter.
Fru talman! Jag tror ändå att det är bättre att under ett antal år framåt också ha alkylatbensin. Jag tror inte att vi på så kort sikt helt kommer att slippa de fossila bränslena. Däremot är vi överens om att de naturfrämmande ämnena skall avvecklas till år 2020. Vi får i sommar, när Kemikommittén kommer, ett första förslag på hur det skall gå till att uppfylla Nordsjökonferensens förslag. Sedan får vi gemensamt se till att avveckla dessa ämnen i den ordning vi anser dem vara farliga för hälsa och miljö - inte bara i Sverige utan också i vår omvärld.

Fru talman! Marianne Carlström har frågat mig varför en utökning av antalet timmar i hemkunskap inte finns med i den aviserade ändringen av timplanen och om det är möjligt att ta med hemkunskap i den planerade förändringen. I samband med läroplansreformen gjordes förändringar i olika ämnens timtal. Flera ämnen fick minskad tid till sitt förfogande för att möjliggöra en förstärkning av de grundläggande kunskaperna, för att ge utrymme för ett utökat språkval och för att ge eleverna möjligheter till eget val. Den inbördes balansen mellan ämnena ändrades; särskilt slöjd och idrott och hälsa fick en förhållandevis kraftig timreduktion. Hemkunskap däremot fick ett något högre timtal än tidigare. Regeringen har i den nyligen framlagda utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning aviserat sin avsikt att föreslå ändringar i grundskolans timplan. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en proposition som inom ramen för nuvarande totala timtid bl.a. ger slöjd och idrott och hälsa mer tid. Skälen till att just slöjd respektive idrott och hälsa föreslås få mer tid, är att de i samband med att Lpo 94 Jag vill emellertid också framhålla att det inte enbart är antalet timmar i ett ämne som skall utgöra grunden för skolornas uppläggning av undervisningen, utan också de mål som anges i läroplan och kursplaner. På sikt bör timplanens roll som styrmedel tonas ned. I avvaktan på att kvalitetsmått som garanterar att alla elever får en likvärdig utbildning hinner utvecklas, fyller dock timplanen alltjämt en funktion som statligt styrmedel. Timplanen får dock inte utgöra ett hinder för pedagogiskt nytänkande och förändring. Därför kommer skolorna i den proposition som vi avser att lägga fram att få ökade möjligheter att tilllämpa timplanen mer flexibelt.
Fru talman! Tack för svaret! Det är mycket riktigt så som ministern tar upp i svaret att ämnet hemkunskap inte fick färre timmar i läroplansreformen. Men det finns en viktig skillnad jämfört med andra ämnen. Hemkunskap är såvitt jag vet det enda ämne där undervisningen sker med icke utbildade lärare vissa timmar. I hemkunskap på låg och mellanstadiet är det vanligast att undervisningen sker med klassläraren, med en fritidspedagog eller med en förskollärare. I vissa fall kan det kanske fungera ändå, men frågan är om man uppnår målet med undervisningen. Målet är att alla elever när de slutar grund och gymnasieskolan skall ha de nödvändiga kunskaper och färdigheter som krävs för att de skall kunna hushålla med sina egna, samhällets och naturens resurser. Hemkunskapen i skolan startade när kvinnorna gick ut i förvärvslivet och hushållskunskaper inte längre gick i arv mellan generationerna. I dag förvärvsarbetar ju faktiskt de flesta av Sveriges kvinnor. I dag krävs kunniga, kritiska konsumenter. I den nya ekonomiska verklighet som vi lever i är baskunskaper i fråga om vardagen viktiga. Det minskar ojämlikheterna i vårt land, där vi tyvärr kan se klyftorna öka. Att laga sin egen mat och sköta sin ekonomi är sådant som en majoritet av befolkningen alltid måste göra själv. De flesta har inte råd att köpa dessa tjänster. Det är också en viktig jämställdhetsfråga. I en nationell handlingsplan för nutrition, som regeringen gett Livsmedelsverket i uppdrag att utforma i samarbete med Folkhälsoinstitutet och som sedan antagits av regeringen, står det att ämnesområdet mat och hälsa bör stärkas inom grundskolan och gymnasiet. Det finns en ganska omfattande dokumentation om sambandet mellan utbildning, hälsobeteende och kostvanor. Och vi vet att sjukvårdskostnaderna är höga på grund av felaktiga matvanor, vilket medför följdsjukdomar, t.ex. hjärtinfarkt och övervikt. Då måste vi ta konsekvenserna av den kunskapen. Hemkunskap är ett praktiskt ämne vad gäller både innehåll och undervisningssätt. Kombinationen av praktiskt och teoretiskt arbete förbättrar inlärningen på ett sätt som man borde ta efter i andra ämnen. Dessutom ligger hemkunskapsundervisningen i block. Det gör att det är lättare för eleverna att tränga in i ämnet. Det är något som man borde ta efter vid schemaläggningen i den övriga skolan. Kombinationen av praktiskt och teoretiskt illustreras bra i följande kinesiska ordspråk: Det jag hör, det glömmer jag. Det jag ser, det kommer jag i håg. Det jag gör, det begriper jag. Idrott och hälsa heter det i dag, men tyvärr är inte alltid idrottslärarnas kunskaper om kost och näringslära så stora. Enligt uppgift är det inte så vanligt att man tar upp området hälsa i ämnet idrott. Om skolans betydelse för folkhälsan verkligen skall prioriteras och regeringen vill se ett resultat av den nationella handlingsplanen för nutrition tror jag inte att det räcker med att ämnet idrott får mer timmar. Man måste satsa på ämnet hemkunskap och ge det goda förutsättningar och utbildade lärare.
Fru talman! Statsrådet! Jag vill med min närvaro i den här interpellationsdebatten markera att jag anser att ämnet hemkunskap är viktigt. För mig handlar det om ett lärande för en bättre hälsa. Betydelsen av rätt kosthållning kan inte nog poängteras, som det mycket riktigt sägs i interpellationen. Rätt kosthållning är också en förutsättning för att elever skall kunna lära. Men hemkunskap är mycket mer än så. Det handlar om hushållsekonomi. Det är av stor betydelse i dag att man har lärt sig hur man hanterar den. I utbildningsutskottets betänkande nr 8, som behandlas i morgon i riksdagen, refereras det till ett tal som statsrådet höll den 30 januari 1997. Statsrådet räknade då med att en förändring av timplanerna skulle kunna genomföras från hösten 1998. Min fråga är: Gäller denna tidpunkt fortfarande? Statsrådet redovisar nu avsikten att öka timtiden för vissa ämnen. Är det inte rimligt att sådana förslag föregås av en ordentlig utvärdering? Enbart det faktum att slöjd och hälsa och idrott fick den kraftigaste timreduceringen i Lpo 94 är inte tillräckligt, vilket statsrådet redovisar i interpellationssvaret. Dessutom konstaterar jag att det finns en motsägelse i det svar som statsrådet lämnade. Hon sade nämligen: "Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en proposition, som inom ramen för nuvarande totala timtid bl.a. ger slöjd och idrott och hälsa mer tid." Litet senare sade hon: "Jag vill emellertid också framhålla att det inte är antalet timmar i ett ämne som skall utgöra grunden för skolornas uppläggning av undervisningen". Jag menar att statsrådet talar emot sig själv i detta svar.
Fru talman! Jag vill bara understryka vikten av Jag känner en stor oro över att ämnet hemkunskap får en sådan liten roll i undervisningen. Vi måste vara överens om att den undervisning som hushållslärarna bedriver i skolan är av avgörande betydelse av flera skäl. Den svåra ekonomiska situationen gör att vi måste kunna mycket mer. Vi får dyrköpta erfarenheter om vi inte besitter dessa kunskaper. Dessutom för vi inte traditionen vidare. Jag fick lära mig detta hemma. I och med den ålder som jag befinner mig i var det naturligt. Dessvärre har vi inte samma möjlighet nu att föra traditionen vidare. En god kost och en god hälsa är väldigt starkt förknippade med varandra. Det skulle vara oerhört tragiskt om inte hemkunskapen får en framskjuten plats i utbildningen framöver. Jag är också orolig över att ämnet som sådant förlorar i betydelse om det inte åtminstone blir en viktig del och inte bara kallas för hälsa, som det gör i dag. Jag håller med Marianne Carlström, och även Tomas Högström, om att detta ämne väldigt lätt blir bortglömt. Det får inte ske.
Fru talman! Låt mig först säga att jag delar den uppfattning som Marianne Carlström, Tomas Högström och Karin Olsson framförde om att hemkunskap är ett mycket viktigt ämne och har en central betydelse i skolan. Hemkunskapen omfattar ju många av de centrala uppgifter som skolan har som man kan säga sammanfattas i uppgiften att förbereda för rollen som medborgare. Det handlar om vardagskunskapen, rollen som konsument, möjligheten att ta tillvara på sig själv och ta ansvar för sig själv och kanske en framtida familj. Det handlar om kost och hälsa men också om att kunna fatta många beslut i rollen som samhällsmedborgare och konsument. Hemkunskap har alltså en mycket viktig roll i dag i skolan. Jag har inga som helst planer på att minska hemkunskapens i dag viktiga och ganska centrala roll i skolan. Någon sådan oro behöver man inte känna. Jag tror också att det finns en mycket stor utvecklingspotential i hemkunskapen. Man kan utöka samarbetet med andra ämnen i skolan. Det pågår i dag en bra utveckling i skolan. Man försöker arbeta mera ämnesövergripande och tematiskt. Och lärarna får oftare en bredare kompetens än vad de tidigare har haft. De tidigare ettämneslärarna har ofta haft problem med att ingå i arbetslagen på ett naturligt sätt, eftersom kompetensen har varit något för svag för att passa i organisationen i skolan. Det håller på att förändras, och det är en bra utveckling som jag gärna vill understödja på många sätt. Hemkunskap representerar på många sätt en syn på lärande som jag gärna vill se genomsyra mer av skolans arbete. Det handlar om att förena det praktiska och det teoretiska kunnandet. Det handlar om att förena karaktärerna i olika kunskaper. Den kommitté som arbetade fram underlag för de nya läroplanerna, Läroplanskommittén, talade om fyra olika sorters kunskaper, de fyra F:n. Man talade om fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Dessa fyra olika kunskapsområden ryms inom hemkunskapsämnet. Det är viktigt att de olika kunskapsområdena kan förenas. Regeringen har i utvecklingsplanen aviserat en förändring i timplanen. Det är viktigt att säga att det inte är någon proposition. Vi aviserar regeringens avsikt. Det pågår nu ett beredningsarbete för att vi skall kunna lägga fram en proposition, Tomas Högström. Mina planer är att jag skall kunna lägga fram den propositionen i september, så att riksdagen kan behandla den i god tid före läsåret 1998/99. Bakgrunden till den här aviseringen är den timplaneförändring som gjordes av den tidigare borgerliga regeringen som vi socialdemokrater hade invändningar emot i vissa delar. Enligt min uppfattning innebar den väl mycket av teoretisering när det gällde helheten i skolans arbete. Det är viktigt att skolans arbete ses som en helhet och att de praktiska och estetiska ämnena har ett tillräckligt utrymme i skolan för att det skall bli en bra helhet. Det var slöjdämnet och idrottsämnet som fick vidkännas de största nedskärningarna. Också när det gäller de ämnena hade vi socialdemokrater en annan uppfattning än den dåvarande regeringen. Det är mot den bakgrunden jag nu föreslår förstärkningar i dessa två ämnen. Det finns även andra skäl som jag kanske kan återkomma till i ett senare inlägg.
Fru talman! Det gläder mig att vi är så eniga. År 1992 var vi nio interpellanter som hade en debatt med Beatrice Ask. Då var vi inte särskilt eniga. Men det gick ju ganska bra till slut ändå. Statsrådet tar upp flera bra saker, t.ex. att man skall samarbeta och att det är viktigt med ämnesövergripande undervisning. Jag brukar säga att man i hemkunskap kan praktisera matematik. Men man kan inte flytta hemkunskapen till matematiken. Om inte en elev kan läsa ett recept och halvera det hjälper det inte. Då klarar man sig inte hemma. Det är att omsätta matematiken i praktik som är viktigt, och det kan man bara göra i de praktiska ämnena. Det hade fungerat om man redan från början på låg och mellanstadiet hade haft utbildade lärare. Men det finns fall där outbildade lärare gör kakor med eleverna. Jag tycker inte att det är fel att göra kakor. Det är en bra tradition, och det är viktigt för elever att kunna. Men det får inte bara vara det. Näringslära och andra viktiga saker skall ingå, och det är när eleverna är unga som man kan påverka dem. Jag tycker att man skall göra en utvärdering och se hur hemkunskapsundervisningen går till. Hur ser det ut på de olika skolorna? Jag vet att man på många ställen har två fyrtiominuterslektioner på högstadiet. Hur skall man kunna baka eller göra mat som är billig, långkok och annat, och man har 80 minuter på sig? Det är genom att arbeta praktiskt som man lär sig. Då måste man har tillräckligt med tid. Man måste på skolorna lägga upp undervisningen så att den verkligen har möjlighet att bli praktisk. Det behövs en utvärdering av hur undervisningen ser ut. Det gäller också undervisningen i ämnet idrott och hälsa, och om man verkligen tar upp hälsa på det sätt som är viktigt. Vi vet alla att det är viktigt att röra sig. Men står det hälsa i läroplanen, skall det också vara hälsa. För övrigt gläder det mig att vi är eniga. Jag hoppas att det blir ett bra resultat när läroplansomläggningen väl kommer.
Fru talman! Det var bra med beskedet att statsrådet inte avser att minska timtiden. Men skolan är nu en gång klockfixerad. Jag kan hålla med statsrådet om skrivningen i interpellationssvaret att man kanske skall tillämpa den mer flexibelt. Men eftersom skolan är klockfixerad uppkommer automatiskt en fråga. I svaret står: "inom ramen för nuvarande totala timtid bl.a. ger slöjd och idrott och hälsa mer tid". Min fråga är: Var skall timtiden tas?
Fru talman! Jag håller självfallet med Marianne Carlström om vikten av att man har utbildade lärare. Ingen kan vara varmare anhängare av det än skolministern. Det är självklart av central betydelse för att skolan skall kunna utvecklas på det sätt som är avsett. Lärarna måste vara väl utbildade från början men också få en kontinuerlig kompetensutveckling i sitt yrke och följa med förändringen av sitt ämne eller av sina ämnen. Det är inte minst viktigt med tanke på att t.ex. ämnet idrott och hälsa nu är statt i utveckling och förändrat till sitt innehåll och sin karaktär. Det är självklart viktigt att lärare som utbildades tidigare när ämnet hade en annan karaktär får den fortbildning som krävs för att kunna delta i den förändringen och utvecklingen av ämnet. Det gäller också ämnet hemkunskap. När det gäller hur tiden läggs ut mellan olika ämnen och hur man lägger ut tiden i veckorna är det som Marianne Carlström och Tomas Högström vet en lokal fråga. Jag tycker att det är en olycka att skolan är så hårt tidsstyrd som den är. Det vore bra om skolan utvecklades mer mot målstyrning och därmed lättade en del på tidsstyrningen. Jag avser, som jag också har aviserat i regeringens utvecklingsplan, att lägga fram förslag som möjliggör för skolorna att använda tiden mer flexibelt. Men den slutliga utformningen av det förslaget, Tomas Högström, kommer att redovisas när propositionen presenteras för riksdagen i september.
Fru talman! Det är bra att Ylva Johansson tycker att det är bra med utbildade lärare. Men då måste jag fråga: Är det tillräckligt att låg och mellanstadielärare får en kortare kurs i näringslära och matlagning för att de skall få undervisa i ämnet? Borde man inte kräva att man samarbetar och delar upp tiden mellan dessa två kategorier lärare så att man får den utbildning som krävs och eleverna lär sig någonting?
Fru talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt att lärare är väl utbildade. Det är en kvalitetsgaranti för skolan. Den lagstiftning som i dag styr behörigheten för lärare anger att en lärare skall vara utbildad för den tjänstgöring som han eller hon har. Det är förutsättningen för att ha en tillvidareanställning som lärare. Det finns en möjlighet för kommunerna att tillfälligtvis använda också den som inte är utbildad om det kanske inte går att få tag i en utbildad lärare. Det går aldrig att uttala sig säkert om hur det ser ut i ett lokalt fall, där man kan ha varit tvungen att tillfälligt finna en lösning. Men den permanenta situationen måste självklart vara att man har utbildade lärare. De skall vara utbildade dels för de ämnen det handlar om, dels för de åldersgrupper som är aktuella.

Fru talman! Siri Dannaeus har frågat socialministern om regeringen är beredd att göra insatser för att stimulera och bredda föräldrautbildningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Riksdagen har till regeringen givit till känna vikten av att föräldrautbildning kommer till stånd. Senast skedde det genom socialutskottets betänkande nr 4 För att svara mot detta uppdrag har först en arbetsgrupp verkat inom Socialdepartementet med uppgift att kartlägga och beskriva de verksamheter som faller inom begreppet föräldrautbildning. Gruppen överlämnade vid årsskiftet rapporten Stöd i föräldraskapet. Därefter har regeringen den 6 mars tillsatt en särskild utredare för att, mot bakgrund av riksdagens uppdrag och kartläggningsrapporten, lämna förslag till hur föräldrautbildningen kan förbättras. De frågor Siri Dannaeus tar upp i sin interpellation täcks väl av direktiven. Utredarens arbete skall vara avslutat senast den 30 september i år.
Fru talman! Jag tackar först för svaret. Som ministern säger har riksdagen i socialutskottets betänkande nr 4 1995 91 från samma utskott. Problemet är alltså att det går väldigt långsamt. Vi som bekymrar oss blir alltmer oroliga i den här frågan. Föräldrarna betydelse för barnets senare utveckling blir alltmer belyst i forskningen. Som jag har skrivit i min interpellation har senare tids forskning visat att just den tidiga anknytningen spelar en oerhört viktig roll. Forskning vid Uppsala universitet visar att man av mammans grad av känslighet för barnets signaler under de första månaderna kan förutsäga barnets beteende vid fyra års ålder. Vi vet i dag att ett spädbarn är mycket mer kompetent och en individ som kan och är aktivt på ett helt annat sätt än vad vi tidigare har trott. Spädbarnets medfödda instinkter söker aktivt en anknytning till vårdaren. Många studier visar att man av en otrygg anknytning i barndomen kan förutsäga att barnet senare i förskolan och skolan upplevs ha ett sämre självförtroende, mindre empati och visar ett mer aggressivt beteende. Det har också mer problem med kamrater. Detta bekräftar mina egna funderingar när det gäller oroliga barn i skolan. Jag har innan jag kom hit för ganska precis ett år sedan arbetat som lärare i 30 år. Med kunskap om det som jag just nu har refererat känns varje dag som det inte händer något med föräldrastödet, som jag hellre skulle vilja kalla det för, som en förlorad dag för alla de barn som befinner sig i riskzonen. Det mest påtagliga i skolsituationen i dag är den tilltagande oro och den hopplösa situation som många lärare upplever. Man känner hela tiden att det redan är för sent. Vi sätter in de resurser som finns, och som dessutom i dessa besparingstider blir allt färre, när loppet redan är kört. Ju högre upp de kommer i åldrarna, desto svårare blir det att ändra elevernas beteende, och till sist handlar det bara om förvaring. Toleranströskeln har höjts hela tiden, vanmakten och uppgivenheten likaså. Vi som befinner oss mitt i verkligheten har sedan länge förstått att ju tidigare man sätter in åtgärder, desto bättre går det. Alltså måste man börja redan i moderlivet. I kartläggningen av föräldrautbildningen kan man se att mödravårdsutbildningen för dem som får sitt första barn fungerar väldigt bra. Den finns överallt och är uppskattad. Men sedan fungerar det mindre bra, och här krävs stora förändringar. Utredningen som resulterade i rapporten Stöd i föräldraskapet ger ett bra underlag, och jag hoppas att den nu tillsatta utredningen kommer fram till ett underlag som snabbt kan leda till ett bra beslut, för våra barns skull. Men det hade också varit bra om ministern i sitt svar hade redogjort för utredarens direktiv.
Fru talman! Jag är glad över att ha fått möjlighet att lämna den här sammanfattande rapporten. Jag satt nämligen med i socialutskottet 1990-1991, när det första tillkännagivandet gjordes till den dåvarande regeringen. Jag är också väldigt glad över att ha fått möjlighet att tillsätta den särskilda utredare som skall lämna förslag till förbättringar av föräldrautbildningen, eller föräldrastödet - vi använder ju båda begreppen. Jag antar att Siri Dannaeus har läst rapporten. Den visar ju att det trots allt händer väldigt mycket, även om det är ojämnt fördelat och man tar olika stort ansvar på olika håll i landet och på olika nivåer. I rapporten redovisas många spännande projekt, som vi naturligtvis hoppas skall vara livskraftiga, leva vidare och utvecklas. Just detta inger ändå hopp inför framtiden. Det som är viktigt när man vill utveckla situationen för barn är kunskap, och därför är föräldrautbildning och föräldrastöd en viktig del av detta att förmedla och skaffa sig ökad kunskap. Direktiven är offentliga, och därför finns de inte redovisade i svaret. Jag utgår ifrån att Siri Dannaeus har lätt att komma åt att läsa dem. Som jag sade i mitt svar täcker de enligt min bedömning rätt väl in alla områden som tas upp i interpellationen. Viktigt i direktiven är att utredaren skall hitta modeller som riktar sig till alla föräldrar, men också modeller som riktar sig till föräldrar som har större svårigheter i sin föräldraroll. Min förhoppning är nu att vi skall kunna fortsätta att diskutera denna viktiga fråga, inte minst när utredaren är klar med sitt betänkande. Sedan kan vi återkomma med ett förslag.
Fru talman! Det där lät positivt, och jag lovar jag skall återkomma gång på gång tills jag ser att det händer något. Jag vill ändå påminna statsrådet om att det finns en överenskommelse mellan staten och landstinget om föräldrautbildning. Det skulle inte vara i vägen om man i dessa besparingstider påminde landstingen om det. Som statsrådet sade visade utredningen att det faktiskt finns en del landsting som inte har gjort särskilt mycket utan bara minsta möjliga. Kartläggningen visar också att det finns många som har gjort väldigt bra projekt, bl.a. i Malmö. Där ser man att det fungerar mycket bra, liksom i Göteborg där man har speciell utbildning för pappor. Den har lett till att papporna får större förståelse för hemarbete och barn och till att de gärna tar föräldraledigt. Det hade de kanske inte gjort tidigare. Just i dag kom något från Stockholms läns landsting som heter Tidig hjälp på längre sikt. Det handlar om det här med tidig anknytning. Detta är också ett mycket bra projekt. Jag tycker att det vore på sin plats om statsrådet eller regeringen tog ett initiativ och började förhandla litet grand, eller åtminstone påminde Landstinget om den överenskommelse som redan finns. Att landstingen sparar blir vi påminda om mest varje dag. För en vecka sedan såg jag en intervju med överläkaren på Karolinska sjukhusets förlossningsavdelning, och han berättade att mammorna i dag får stanna ungefär ett dygn på BB där. Med tanke på att bröstmjölken kommer den tredje dagen är det säkert många bland dessa mödrar som oroar sig. Sparkraven som ofta finns i landstingen drabbar oftast de allra svagaste grupperna. Vi vet redan i dag att 10 % av barnaföderskorna drabbas av depressioner. De flesta av dem har ett dåligt socialt nätverk, dåliga relationer och är ofta drabbade av arbetslöshet. Småbarnsföräldrar hör inte till de grupper i samhället som är ute i samhället och demonstrerar och protesterar högljutt. De är ofta fullt sysselsatta med att se till att klara av sin nya uppgift. Därför är det viktigt att alla vuxna, och särskilt vi politiker, engagerar oss och tar vårt ansvar för alla barn. Vi får inte dra ned på de resurser i samhället som barn behöver, även om de ekonomiska resurserna är knappa. Gör vi det, får vi betala en mångdubbel kostnad i framtiden. Naturligtvis måste vi ha förståelse för att många ansvariga ute i verksamheten bara ser till ekonomin på sitt eget område. Därför är det viktigt att regeringen, som har det övergripande ansvaret, ser vilka konsekvenser sparivern får i det stora sammanhanget. Regeringen har tillsatt en utredare, och det tycker jag är bra - det säger jag ytterligare en gång. Men det är bara ett steg i rätt riktning. Vi i Folkpartiet tycker också att regeringen borde ta initiativ till en ny parlamentarisk utredning, som bl.a. analyserar konsekvenserna av senare års beslut och sammanställer all kunskap som finns i Sverige om barn, barns utveckling och behov. Med en helhetssyn skulle man på många sätt kunna hjälpa till att förklara orsaker och föreslå åtgärder, t.ex. mot de problem vi har i dag med ett allt större drogmissbruk i allt lägre åldrar, mobbning och den dåliga läsförståelsen hos barn som slutar grundskolan. En sådan utredning skulle kunna ge förslag till både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att förbättra barns levnadsvillkor.

Fru talman! Siri Dannaeus pekar på den tidiga kontakten som väldigt viktig för barnets fortsatta utveckling och anknytning, och därom är vi nog helt överens. Vi kan konstatera att det som trots allt är bäst utvecklat när det gäller föräldrautbildning och föräldrastöd är stödet till blivande och nyblivna föräldrar. Det är en bra start. I direktiven till det arbete som nu skall påbörjas - att utreda och komma med förslag - nämns särskilt barnets hälsomässiga utveckling. Det handlar främst om hur man skall förhålla sig till droger av olika slag när man är gravid, men det handlar också, vilket framgår av direktiven, om tonårsbarnens förhållande till alkohol, droger och tobak. Det finns alltså ett särskilt uppdrag till utredaren att pröva vad som där kan göras i barnomsorgen, skolan och på annat sätt för att hjälpa föräldrarna i deras arbete att ge barnen en positiv inriktning på deras liv. För övrigt utgår jag också från att Siri Dannaeus har tagit del av den rapport vi lämnade i samband med budgetpropositionen i höstas, Barn i dag. Den ger på en rad olika områden en aktuell bild av läget för barnen i Sverige i dag. Den har man försökt göra så heltäckande som möjligt. Den följs nu upp och kommer tillbaka i form av en tryckt skrift under våren, kanske ännu mer riktad både mot allmänheten och mot dem som arbetar med barn på olika sätt. Den blir mer åtgärdsinriktad, och det blir möjligt för föräldragrupper och personalgrupper att läsa den. Den kommer också att få ett nytt namn. Ytterligare en viktig del som jag vill tillägga är den kompetens och den kunskap som finns på så många olika håll i samhället där man arbetar med och för barn. Jag tror att man inte bara skulle kunna öka sin kunskap och sin kompetens utan också förbättra sin samverkan för att på det sättet nå längre. Jag tror att man kan vinna väldigt mycket om man lär känna varandras kompetensområden mellan hälso och sjukvården och kommunernas socialtjänst eller barnomsorg. Att utveckla sitt arbetssätt är kanske ännu viktigare när det är brist på pengar.
Fru talman! Jag håller helt med om det sista som statsrådet tog upp. Samverkan är ett måste om vi skall kunna klara det hela med den ekonomi vi har. Där man använder sig av samverkan fungerar det också mycket bra, och man har nått stora resultat. Jag har läst alla rapporterna; Barn i dag, Barn i fokus, Barns villkor och allt vad de heter. Detta är så typiskt - det kommer så mycket rapporter och det görs så många utredningar. Men jag håller på att tjata om det här därför att jag har en känsla av att det händer för litet. Jag vill dock avsluta med att säga att jag tycker att det är positivt att den utredare som regeringen har tillsatt redan har tagit kontakt med riksdagens tvärpolitiska barngrupp. Det blir säkert en konstruktiv diskussion, och jag hoppas att vi tillsammans skall hitta ett sätt att medvetandegöra föräldrarna om hur viktig den tidiga spädbarnsåldern är för barnets fortsatta utveckling. Dessutom hoppas jag att regeringen inser att de ekonomiska resurserna som satsas på stöd till småbarnsföräldrar ger en mycket god återbäring på sikt. Jag är helt övertygad om att om vi jobbar med de här frågorna slipper vi läsa rubriker om att alltfler föräldrar vill slippa sina tonårsbarn - det tycker jag är förskräckligt - eller att alltfler barn utsätts för mobbning. Om vi jobbar tillsammans, i samverkan, så tror jag att vi klarar det.
Fru talman! Det som är viktiga åtgärder i dag - jag vill helt kort nämna dem en gång till - är att förbättra kunskaper och samverkan. Om detta är vi överens - det ger de bästa effekterna. Efter att nu ha tillsatt utredningen, som redan har kommit i gång, är jag övertygad om att vi skall komma fram till bra beslut som ger föräldrar tillgång till en bra föräldrautbildning i vårt land.

Fru talman! Bostadsutskottet har fått många brev och telefonsamtal från förtvivlade människor som berättar om sin svåra situation. De nya reglerna slår mycket kraftigt och häftigt. Vi har också fått många kloka synpunkter på hur man kan lösa problemen. Jag vill börja mitt anförande med att läsa upp ett brev som väl beskriver vad det handlar om: Som bidragstagare har jag tidigare erhållit bostadsbidrag med 2 399 kr per månad för mig och mina barn. år. När de nya reglerna infördes den 1 januari sänktes mitt bostadsbidrag till 400 kr per månad - en minskning med 2 000 kr per månad i ett enda steg. Att en sådan drastisk sänkning driver mig från mitt hus, tvingar mig att flytta och krossar min ekonomi är helt klart. De sociala konsekvenserna kan bli mycket svåra. Barnen rycks upp från den miljö där de vuxit upp och där de har sina kamrater. Kontakten med kamraternas föräldrar är ovärderlig för en ensamstående mor. Enligt mitt sätt att se finns det ingen rimlighet i hur hårt de ändrade bostadsbidragen drabbar mig och mina barn. Om syftet med sänkningen av bostadsbidraget är att knäcka mig ekonomiskt, tvinga mig att lämna mitt hus och skapa sociala problem för mig och mina barn, då kan jag förstå åtgärderna. Men jag vill inte tro att det är så. Jag har uppfattat sänkningen av bostadsbidragen som en åtgärd från staten att spara 2,7 miljarder kronor. Gör då bestämmelserna mer flexibla med möjlighet att ta individuella hänsyn där de allmänna reglerna slår för hårt och där man som målsättning skall ha att inte krossa en bidragstagare ekonomiskt och tvinga vederbörande att sälja sitt hus då dessa konsekvenser drabbar barnens och hela familjens sociala situation. Jag hade 2 399 kr per månad. Nu får jag 400 kr, en minskning med 2 000 kr. Konsekvenserna av detta har beskrivits i ineldningen till denna inlaga. När man tvingas sälja sitt hus, när barnen måste lämna kamrater och vänner och när den sociala situationen för familjen försämrats, då säger försäkringskassan: Ni kan få 1 907 kr per månad i bostadsbidrag för en annan bostad i ett hyreshus. Staten sparar 2 399 kr per månad, samtidigt som staten med samma hand ger för en annan bostad 1 907 kr per månad. Spareffekten för staten blir 496 kr per månad. När man vid en individuell prövning konstaterar detta kan man sänka bostadsbidraget, som var 2 399 kr per månad, med 500 kr per månad - 6 000 kr per år. Spareffekten blir densamma för staten. Men de negativa konsekvenserna uteblir. Familjen bor kvar i lugn och ro. Allt är som förut, förutom att bidraget minskat med 500 kr per månad utan att ekonomin krossas för familjen, utan att barnen tvingas att lämna sina kamrater och sin lugna och trygga uppväxtmiljö. Allt är som vanligt. Var finns förnuftet? Var finns den mänskliga synen? Varför denna destruktiva handläggning när det kan göras så enkelt med samma besparing för staten? Det var väl det som var huvudsyftet. Detta, fru talman, stämmer väl överens med det förslag till utskottsinitiativ som Vänsterpartiet föreslår och som hjälper familjer i akut nöd, när de nya bidragsreglerna slår orimligt hårt. Tyvärr får de inga besked i dag heller. Utskottets majoritet skjuter upp frågan och bollar den vidare till regeringen. Beskedet är att regeringen bör återkomma med ett förslag till beslut i vårpropositionen. Det står att regeringen bör återkomma och inte skall återkomma, vilket hade varit ett betydligt tydligare uttryck för vad regeringen har att utföra. Nu ges inga besked om vare sig åtgärder, tid för när de nya reglerna skall börja gälla eller vilken omfattning de skall ha. Den otrygga situationen för de 40 000 hushåll som har förlorat mer än 500 kr per månad skall tydligen fortsätta flera månader till. De skall pinas vidare, trots att nu socialdemokrater och centerpartister säger att det skall ske förändringar någon gång under detta år. Vänsterpartiets förslag till utskottsinitiativ ger klara besked. Ingen skall behöva förlora mer än 500 kr per månad, och förändringen skall gälla från den 1 april. Hur många skall behöva gå från hus och hem innan socialdemokrater och centerpartister kan bestämma sig? Vänsterpartiet anser att bostadsutskottet och riksdagen skall använda sig av sin initiativrätt på det sätt som den nya budgetordningen medger, nämligen att man inom ramen för varje utgiftsområde skall kunna förändra storleken på de olika anslagen. Boverket påvisar i sina prognoser att kostnaderna för räntebidragen minskar med 3 miljarder kronor för 1997. De 300 miljoner kronor på helårsbasis som Vänsterpartiet i ett första steg redan nu vill anslå till bostadsbidragen för att akut hjälpa familjer i nöd kan alltså tas från räntebidragsanslaget. Sedan, fru talman, vill jag rätta till ett massmedialt missförstånd. I massmedierna framställs Socialdemokraterna och Centern som de som drivit frågan om utskottsinitiativ. Detta är felaktigt. Utskottsinitiativet framställdes av Stig Grauers från Moderaterna med ett omedelbart stöd från alla partier utom Socialdemokraterna och Centern. Till slut ville de också vara med på tåget. Skälen därtill förstår nog alla. När Socialdemokraterna och Centern presenterade sitt förslag till utskottsinitiativ ställdes ett ultimatum. Inga andra förslag var möjliga att diskutera. Detta drabbar nu fortsättningsvis de familjer som redan har förlorat flera tusenlappar i bostadsbidrag, vilket gör att deras ekonomi snabbt raseras. De skall nu fortsätta att vänta på besked till dess att Erik Åsbrink har behagat uttala sig i frågan. Detta verkar cyniskt, inte minst då socialdemokraterna i utskottet har erkänt det orimliga i utfallet av de nya reglerna för bostadsbidragen.

Är detta ert förslag, socialdemokrater? I så fall undrar jag varför ni inte presenterade det på utskottsmötet i förra veckan. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation om utskottsinitiativ.

Fru talman! Jag vill börja med att uttrycka min respekt för Socialdemokraternas och Centerns representanter i bostadsutskottet. De har visat prov på ett betydande civilkurage genom att ställa upp på betänkandet och det initiativ som bostadsutskottet tar. Jag vet att det inte alltid är så lätt att gå emot de idéer som har framförts från den egna regeringens sida. Men det har man gjort, vilket jag tycker är värt respekt. Det hade naturligtvis varit mycket bättre om socialdemokraternas och centerns representanter i bostadsutskottet hade gjort detta redan i höstas. I höstas var samma fråga aktuell. Då gällde, precis som nu, att vi hade fått en mängd synpunkter och kritik på de förslag till nya bostadsbidragsregler som genomfördes för ett år sedan. Då avvisade Socialdemokraterna och Centern våra motioner. Det är beklagligt, men det är desto bättre att man nu har sagt att man måste göra någonting. Vad är det då som måste göras? Det första är detta med inkomstgränserna. Inkomstgränserna i bostadsbidragsreglerna betyder att många människor har fått kraftigt minskade bostadsbidrag eller att de har förlorat dem. Exempelvis när den ena parten i en familj blir utan jobb kan det bli en kraftig reduktion eller så kan man rent av bli av med bostadsbidraget helt och hållet, eftersom det bara finns en inkomsttagare i familjen och de nya reglerna diskriminerar familjer genom familjeinkomsten. Detta måste självfallet rättas till. Det andra är att gränsen för bostadsytan har ändrats i de nya reglerna. Gränserna för bostadsytorna har minskat. Man säger då till dem som detta drabbar: Men ni kan ju flytta till en mindre bostad. Skaffa en ny bostad som är litet mindre, så får ni bidragsbidrag. Det är alldeles riktigt. Så kan man möjligtvis säga, men det innebär samtidigt i väldigt många fall att den bostad som de skall flytta till blir en betydligt dyrare bostad, därför att den är nybyggd. Dessutom kanske de bor i en kommun där inte den typen av bostäder finns. I glesbygdsområden är det mest villor och nästan inga andra bostäder. En stor del av dem är byggda under 60 och 70-talen och är för stora enligt de gränser som finns i dag. Detta går ju inte att göra någonting åt. Man kan ju inte ta bort 15 kvadratmeter på ett hus. Reglerna innebär att det slår snett för dessa människor och att de får kraftigt minskade bostadsbidrag. Det tredje är att om man har en bostad som är uppbackad av riksdagen med räntebidrag - en bostad som vi säger att man måste få stöd för att bo i - så räknas det räntebidrag som man erhåller in i inkomsten. Det kan ju förefalla rimligt, för man får ju litet mer pengar. Men sedan drar man bort räntebidraget vid beräkningen av bostadskostnaden, så att effekten av räntebidraget räknas med två gånger. Det är naturligtvis helt orimligt. Det innebär en kraftig försämring för de som bor i de nya bostäderna. Sedan finns det ett fel till i reglerna. Det är att förmögenhetsprövningen slår snett. Det finns fall där man exempelvis har barnpensioner eller liknande. Då läggs dessa inkomster till inkomster för beräkning av bostadsbidraget, men de får inte användas för att betala bostadskostnaderna. Det betyder att en familj där det finns en barnpension kan komma i den situationen att det faktum att den har en barnpension innebär att den måste flytta, eftersom den inte har råd att bo i bostaden. Detta är naturligtvis alldeles åt skogen. Det är dessa regler som måste ändras. Vi moderater föreslog i utskottet att man skulle göra det. Men det sade Socialdemokraterna och Centerpartiet nej till. Man vill i stället gå vägen över ett tillkännagivande och be regeringen om hjälp att komma med ett förslag. Nåväl. Det är att beklaga. Det hade varit bättre att utskottet hade gjort detta och hade anvisat hur det skall finansieras. Nu är det ett tillkännagivande till regeringen, och regeringen skall komma tillbaka, och då får vi böja oss för det. Vi moderater tyckte i det läget att det inte var klokt att göra som Vänsterpartiet och gå emot förslaget till initiativ. Vi lade fram ett särskilt yttrande och redovisade vår principiella inställning. Det är den inställningen som vi nu vill att regeringen funderar över och sedan kommer tillbaka till oss i riksdagen med ett förslag där man har rättat till de fel som så många hushåll har drabbats av. Vi vet inte om regeringen kommer tillbaka. Har man lyssnat på den debatt som varit den senaste tiden kan man befara det värsta. Det var skälet till att vi hade velat ta saken i egna händer. Nu är det som det är. Men om vårpropositionen inte innehåller några regler om att rätta till de allvarliga misstag som dagens bostadsbidragssystem har kommer vi från moderat sida att motionera om detta och kräva förändringar. Då får vi se vad som händer. Men min förhoppning är naturligtvis att socialdemokraterna verkligen tar sig samman och kommer med ett förslag. Men gör de inte det vill jag ändå detta uttalat. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 14.
Fru talman! Det är bra att Knut Billing nu tar upp de problem som finns med de nya bostadsbidragsreglerna. Det kan vi älta och välta ganska länge i den här församlingen, men det tror jag inte hjälper de 40 000 hushåll som har drabbats av kraftiga försämringar av bostadsbidragen med 500-2 000 kr per månad. Sedan säger Knut Billing att Vänstern har gått emot utskottsinitiativet. Vi har föreslagit ett eget utskottsinitiativ och har talat om hur det skall kunna se ut. Knut Billing säger: Vi har skrivit ett särskilt yttrande, men vi vet egentligen inte om regeringen kommer tillbaka till riksdagen med något förslag. Det borde vi ha diskuterat mycket mer när utskottet fattade beslutet, och vi borde försökt att få fram klara och tydliga besked om vad det gäller. Vi Vänsterpartiet har gett klara besked om hur vi vill att det skall se ut.
Fru talman! Moderaterna ville precis som Vänsterpartiet att vi i utskottet skulle ta saken i egna händer och göra någonting. Det avvisades av Centerpartiet och Socialdemokraterna. I det läget vidhöll Vänsterpartiet sin inställning och gjorde en reservation, och vi avgav ett särskilt yttrande. Med det vill vi markera att vi står bakom det tillkännagivande som görs av riksdagen genom majoritetens ställningstagande. Det är bättre än en reservation där man talar om vad man skulle vilja göra. Det är inte längre aktuellt att diskutera innehållet i det initiativet. Den saken är borta. Det må vara Owe Hellberg obetaget att säga: Jag skulle ändå vilja att vi nu ändrar reglerna så att det inte drabbar någon hårdare än med 500 kr per månad. Om det är Owe Hellbergs ställningstagande, att det må vara om hushållen drabbas med 500 kr, men inte mer, är det hans sak. Men jag vidhåller att det inte är att ta hänsyn till de problem som de bostadsbidragsberättigade har.
Fru talman! Det är precis det förslaget gör. Man gör något i den akuta situation det handlar om. Knut Billing vill skriva en motion i ärendet. Det är bra. Det kommer också vi att göra. Det jag skulle vilja veta är, Knut Billing: När kommer bostadsbidragstagarna att få någon hjälp från moderat håll, och på vilket sätt skall det betalas?
Fru talman! Den frågan kommer att behandlas i samband med att riksdagen har att behandla den proposition som nu beställs av riksdagen. Då har Owe Hellberg, jag och andra möjligheter att motionera, visa om vi har alternativ och hur dessa finansieras. Den saken återkommer vi till i vanlig ordning.

Fru talman! Herrar Billing och Hellberg kan naturligtvis stå här och gräla om olika turer som varit eller inte varit. Man kan fundera över sin politiska och massmediala betydelse, eftersom vänsterpartisten tyckte att det var en del felaktiga vinklingar i massmedierna. Jag utgår ifrån att man från Vänsterpartiets sida tycker att man inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet i den här frågan. För oss som hör till utskottsmajoriteten, Socialdemokraterna och Centerpartiet, handlar den här frågan om ett problem som vi pekade på i samband med att riksdagen fattade beslutet förra året i maj. De stora besparingarna är en följd av att herr Billing, den s.k. bostadsministern Lundgren och andra kolleger har försatt oss i en situation som ingen av oss hade tyckt varit önskvärd, dvs. att vi skulle behöva skära i bostadsbidragen över huvud taget. Men vi har insett att den ekonomiska situation som vi har levt med i Sverige under ett antal år har gjort att vi har varit tvingade att göra saker. Nu gör Knut Billing en stor affär av att vi socialdemokrater har något slags civilkurage att gå emot den egna regeringen. Det gör vi inte. I vårt parti finns det någonting som heter mångfald. Möjligtvis handlar det i Moderata samlingspartiet om enfald, att man skall tycka precis likadant, alltifrån Carl Bildt och Lars Tobisson till Knut Billing, och sedan skall ingen tycka någonting annat. Jag har aldrig upplevt under alla mina år i riksdagen att det funnits några moderater i den här kammaren som under borgerliga regeringar haft några kritiska synpunkter i olika frågor. Detta handlar om sakfrågor. Det handlar om människor som drabbats på ett sätt som gör att vi måste se över och rätta till detta. Knut Billing yrkar bifall till utskottsinitiativet. Jag skulle då vilja fråga honom om han står bakom den mening som står i utskottets betänkande, nämligen följande: "De ökade kostnader som blir följden av förändringarna bör inte finansieras genom en omfördelning inom anslaget till bostadsbidragen m.m." Det är en viktig del i utskottsinitiativet. Vi kan naturligtvis diskutera olika händelser i december och i andra sammanhang. Men alternativen är egentligen ganska avskräckande. Knut Billing skulle vilja plocka bort allt som handlar om ungdomars bostadsbidrag. Olika undersökningar har visat att det är ungdomar utan arbete som är de stora förlorarna under senare år när det handlar om att klara sin försörjning. Det är Knut Billings alternativ. Han vill försämra för övriga grupper. Vi har hävdat att vi är angelägna om att klara finansieringen. På vilket område det sedan skall ske är litet för tidigt att säga. Man måste först göra en helhetsbedömning eftersom tiderna förändras ganska snabbt. Man pekar på t.ex. räntebidragen. Jag kan också tycka att det är bra. Men man kan konstatera att situationen helt plötsligt kan förändras som den har gjort under de senaste dagarna när boräntorna har stigit igen. Vi utgår från att regeringen kommer tillbaka med förslag. Sedan kan man naturligtvis göra semantiska övningar av det slag som Owe Hellberg ägnade sig åt när han talade om bör eller skall, och han tror och tvivlar på både regeringens och vår förmåga och vilja i detta sammanhang. Men det gör han utifrån sitt populistiska perspektiv där Vänsterpartiet har lösningar på alla problem, och de vet bäst och kan allt, osv. Ibland önskar man att man hade lösningar på alla problem i den situation som vi befinner oss i i dag. Owe Hellberg och hans parti är de enda som har det. Vi andra är öppna för de särskilda yttranden som har gjorts och naturligtvis även det som Owe Hellberg tar upp i sin reservation och som Knut Billing har berört här. Vi får se vad det blir. Det kanske handlar om inkomstgränser. Det handlar om ytgränser. När man kritiserar den socialdemokratiska politiken på detta område vill jag säga att vi sänkte ytgränserna för att klara ungdomsbostadsbidragen, dvs. för personer under 29 år. Det hade annars inte varit möjligt. Det var ingen som hade några större invändningar mot ytgränserna i övrigt när vi diskuterade dessa bostadsbidrag. Alla partier har varit med om att dra ned. Ibland kallar vi det för att spara, men det är klart att det handlar om nedskärningar på bostadsbidragen för dem som drabbas. Ibland finns det myter om hur bostadsbidragen fungerar och vilka grupper av människor som får bostadsbidrag. Jag skall nämna några exempel. I den politiska debatten i dag diskuteras det att man bör höja barnbidragen. Bl.a. Landsorganisationen har föreslagit det. Vi befinner oss i en situation där boendekostnaderna framför allt i de fastigheter som är byggda under slutet av 80-talet och i början av 90-talet är mycket höga. Det är i dessa fastigheter som många unga familjer har flyttat in med höga boendekostnader som följd. I en situation då vi har knappa ekonomiska resurser kan man naturligtvis tycka att det är viktigt att med generella metoder höja t.ex. barnbidragen, om man hade pengar till det. Om man skulle höja barnbidraget med en hundralapp i månaden, skulle det enligt mina matematiska beräkningar kosta ungefär 2 miljarder kronor under ett år. Det skulle alltså betyda att hela den stora besparing som vi har gjort på bostadsbidragen skulle, om det gick, användas till att höja barnbidragen med 100 kr. Men hade det hjälp en tvåbarnsfamilj, för att ta ett exempel på vad det egentligen handlar om? För att en tvåbarnsfamilj skall få det högsta bostadsbidraget får den tjäna högst Då får denna tvåbarnsfamilj det högsta bostadsbidraget på 3 175 kr.

Alla kan konstatera att denna familj inte hade blivit hjälpt om man hade haft pengar att höja barnbidraget med t.ex. en hundralapp. Det är därför som bostadsbidragen är så viktiga i ett samhälle där vår politik handlar om att alla skall ha rätt till en bostad till en rimlig kostnad. Det kan vi inte uppfylla i dag. Det är därför som bostadsbidragen är så viktiga i ett samhälle där vi har knappa resurser. Om det finns pengar att göra något tycker vi att man måste försöka rätta till de brister som finns. Att dessa brister finns har konstaterats vid de utvärderingar som vi från riksdagens sida har beställt. Det är därför som vi diskuterar detta i dag. Men huruvida det skall ske på det ena eller andra området får man bereda. Jag utgår naturligtvis från att regeringen återkommer i samband med vårbudgeten med ett förslag till förändringar. Om det hade handlat om att vi inom bostadsbidragsanslagets ram skulle göra förändringar, hade vi kunnat göra det redan nu. I fråga om det har Knut Billing rätt. Men det skulle bara betyda att vi kanske skulle få gå till den tvåbarnsfamilj som har 3 900 kr kvar att leva på när hyran är betald och säga följande: Det finns människor som har blivit drabbade extra hårt. Därför måste vi ta 100 kr av er varje månad för att rätta till de problem som är ännu större. När man tänker på alla brev som vi har fått och som naturligtvis även har kommit till Regeringskansliet, kan man i nuvarande politiska situation fundera över hur människor skulle ha upplevt det. Därför är jag alldeles övertygad om att om vi kan hitta finansieringar får vi naturligtvis se över olika lösningar. Men det är ett angeläget område för en grupp av människor som i och för sig inte är så stor, men de människor som befinner sig i denna situation är mycket hårt drabbade. Jag tycker inte att man kan diskutera fördelningspolitik när man talar om bostadsbidrag, eftersom bostadsbidragen går till den grupp människor som har det allra sämst. Men vi kan konstatera att vi, när vi gjorde dessa besparingar, naturligtvis visste att de skulle drabba människor. Men samtidigt vet vi att det trots allt är en stor grupp som inte har fått några försämringar. Men det är just för de människor som har fått försämringar som vi måste rätta till problemen. Jag tror att det är viktigt för oss politiker att veta - det borde även Moderaterna fundera över ibland - att vi ibland kan göra fel även om vi är socialdemokrater. Men tydligen vet även Moderaterna bäst och kan allt och gör aldrig något fel. Jag yrkar bifall till utskottet hemställan i betänkandet.
Fru talman! Det är rundgång i kammaren. Men det är inte rundgång i mikrofonerna. Det är rundgång i polemiken. Lennart Nilsson säger inte ett ord om några lösningar för de 40 000 hushåll som drabbas hårdast av dessa förslag. Vänsterpartiets förslag kallar han som vanligt för populistiskt. Säg det till de 40 000 hushåll som drabbas av dessa drastiska förändringar så får Lennart Nilsson höra vad de tycker om det. Tvärtom är det ett mycket realistiskt förslag. Det kostar från den 1 april ungefär 210 miljoner kronor. Det ryms mycket väl inom de förändringar inom räntebidragsanslaget som Boverket har påvisat och som även regeringen räknar med i sina beräkningar. När det gäller massmediernas roll var det faktiskt på det sättet Lennart Nilsson att sanningen är den som jag framförde. I utskottet hanterades frågan på detta sätt, men beskrivningarna i pressen är en helt annan. Det är inte jag som skall ta åt mig äran av det i så fall, utan det är naturligtvis den moderata ledamoten Stig Grauers, som faktiskt tog utskottsinitiativet och som fick omedelbart stöd från alla utom Socialdemokraterna och Centern. Jag fick inte heller något besked när det gäller Aktuellts nyheter, om att man den 1 juli nog skall klara 1 000 kr per månad. Det skall vara gränsen för när vi skall gå in och hjälpa till. Är det så, Lennart Nilsson? Är det ett sådant förslag ni har? Då är det ett mycket dåligt plagiat av Vänsterns alternativ - mycket sämre och helt orimligt. Är det ert förslag?

Fru talman! Lennart Nilsson sade att vi inte hade några synpunkter när ytgränserna diskuterades och man fattade beslut för ett år sedan. Det är rätt, Lennart Nilsson. Vi anslöt oss till den uppfattningen. Men vi har senare kommit fram till att det slår fel. Precis det har nu socialdemokraterna äntligen kommit fram till: Regelsystemet slår fel. Jag kan gärna säga att vi gjorde en felbedömning den gången. Ni gjorde en felbedömning och vi har nu korrigerat det. Att man kan ändra sig gäller nog alla och envar. Om nu Lennart Nilsson tycker att det är bekymrande att jag talar om hans civilkurage är det frestande att säga att jag inte skall göra det någon mer gång. Men jag tänker inte säga det. Jag tycker att det är ett prov på civilkurage att man kan ändra sig. Om det är störande för Lennart Nilsson tvingas han väl leva med att jag har den uppfattningen om socialdemokraternas agerande i bostadsutskottet. Lennart Nilsson frågar om vi står bakom allt som står i betänkandet. Han refererar till det stycke där man talar om att förändringarna skall finansieras genom ökade resurser. Samtidigt står det i bostadsutskottets betänkande att man i utskottet inte är beredd att nu lämna synpunkter på den närmare inriktningen av beredningsarbetet. Det kommer ju ett förslag från regeringen, förhoppningsvis. Det förslaget kommer vi att reagera på. Vi kommer att säga om vi vill ha det, om vi vill ha förändringar, om vi vill göra andra prioriteringar ifall inte alla problem är lösta. Vi kommer att föreslå en finansiering om det är aktuellt. Vi brukar aldrig lämna förslag som är ofinansierade. Lennart Nilsson kan alltså vara förvissad om att det förslaget kan genomföras. Det är bra att Lennart Nilsson är intresserad. Han är hjärtligt välkommen att ansluta sig till en sådan uppfattning.
Fru talman! Jag skall inte ge mig in i en diskussion om vilka lösningarna blir. Ärligt talat vet jag inte det ännu. Efter den utvärdering vi har gjort är det bara att konstatera att ytgränserna är ett problem i vissa situationer. Inkomstgränserna är också ett problem i vissa situationer. Det som är litet olyckligt med den här utvärderingen är väl egentligen att man inte kan säga att bara vi hade gjort si eller så hade vi löst de största problemen. Dem kan vi inte peka ut genom att säga att det är just ytgränserna eller inkomstgränserna. Därför får vi avvakta den beredning som nu pågår inom Regeringskansliet. Sedan kan man ju ha olika uppfattningar om det kommer något förslag eller inte. Jag utgår från att det kommer. Efter de diskussioner vi har haft i bostadsutskottet är jag naturligtvis stolt över att människor ute i landet utifrån de brev vi får tydligen tar oss socialdemokrater och i det här fallet också centerpartisterna mer på allvar än när det gäller andra partier. De sätter sitt hopp till oss. Jag utgår från att vi på olika sätt skall klara av det. Det viktiga i det här sammanhanget är om Knut Billing anser, oavsett om det skall finansieras eller inte, att det bör tillföras mer pengar. Det var min fråga. Det är nämligen det som står i det här stycket. Det kan vara intressant att veta vad Knut Billing har för synpunkter på just det.
Fru talman! Vi ville ta ett initiativ. Då hade vi kunnat diskutera de frågorna. Det avvisades. Man ville i stället be regeringen fundera över en lösning och komma tillbaka. Då är det vår rättighet och vår skyldighet att reagera på det förslaget och tala om vad vi vill. Det kommer vi att göra, så Lennart Nilsson kan vara lugn. Skulle det nu, Lennart Nilsson, inte komma något förslag från den socialdemokratiska regeringen - jag hoppas verkligen inte på det - kan Lennart Nilsson vara försäkrad om att vi ändå kommer att motionera. Det kommer vi att göra av det skälet att det inte finns något förslag. Så frågan återkommer under alla förhållanden i Sveriges riksdag i vår. Det kan Lennart Nilsson lita på. Det kommer vi från oppositionspartierna att se till.
Fru talman! Till sist vill jag bara säga att ibland går det prestige i olika saker i politiken. Man berömmer sig för att man är bäst, störst och vackrast. Utifrån de diskussioner vi har fört, utifrån utvärderingen och utifrån de krav som riksdagen har ställt på utvärderingar har vi kommit fram till den slutsaten att vi tar ett initiativ. Det kan sedan vara herr Grauers eller någon annan som först har fört fram det på ett sammanträde. Det må väl vara hänt om det skulle vara så. Det kan man väl acceptera. Jag konstaterar att det utskottsinitiativ som är föremål för avgörande i dag står alla partier bakom.

Fru talman! Det blev inte som det var tänkt - eller blev det kanske det? Åtminstone visste vi i bostadsutskottet att neddragningen av pengarna till bostadsbidraget med ungefär en fjärdedel av det som fanns tidigare skulle ge negativa effekter - naturligtvis!. Att ta bort 2,3 miljarder kronor måste kännas, och så blev det också. Varför blev det så? Det kanske finns anledning att gå tillbaka litet. Redan i början av 1990-talet, mitt i Sveriges djupaste ekonomiska kris, exploderade kostnaderna för statens subventioner till byggande och boende på ett okontrollerat sätt. I efterhand är det tydligt att den felaktiga subventionspolitiken bidrog till att försämra den ekonomiska krisen i landet. Så sent som 1995 uppgick statens samlade utgifter för bostadssektorn till över 70 miljarder kronor. Kostnaderna för bostadsbidragen hade mycket snabbt skjutit i höjden. Därför tillkallade regeringen, vad jag förstår, våren 1995 en särskild utredare med uppgift att lämna förslag som skulle ge besparingar på 11⁄2 miljard i bostadsbidragssystemet. Centerpartiet stod, tillsammans med Socialdemokraterna, bakom kompletteringspropositionen, där det här beloppet fanns med. Det kom också tilläggsdirektiv hösten 1995. Det skulle tas fram ytterligare 610 miljoner i besparingar, till följd av att kostnaderna nu hade stigit ytterligare utöver vad man hade sagt i prognosen. I huvudsak byggde regeringens framlagda proposition om bostadsbidragen på den här utredningens slutsatser. Man förslog besparingar på sammanlagt 2,3 miljarder. Det var för att man skulle kunna spara mindre på assistentersättningen till handikappade än vad som annars hade varit nödvändigt. Jag tycker att det är väldigt svårt att så här ställa grupper mot varandra. I propositionen föreslogs de ändringar som här redan har redovisats: inkomstprövning, att kapitalkostnader inte helt skulle räknas som boendekostnad, ytbegränsning och slopande av bostadsbidraget för ungdomar. Det enda skäl som man angav på den punkten var att ungdomarna har större anpassningsförmåga än andra grupper. Trots stor risk för övervältring på socialbidragen lades förslaget fram. Jag tycker att det finns all anledning att påminna om att vi i Sverige alltjämt har generösa bostadsbidrag. Det talar vi väldigt sällan om, men när vi jämför oss med andra länder och andra system finner vi att det är så. Vad vi inte heller så ofta tar fram i debatten är att det felaktigt har betalats ut bostadsbidrag på grund av att vissa människor fuskar sig till sådana bidrag. Därför måste man ta till litet extra hårt. Det har nu skett en rad regelförändringar, som i vissa fall har slagit hårt. Det knepiga är att det inte går att exakt peka ut någon viss detalj som har varit värst för någon. Vad det gäller är de sammantagna effekterna. Jag tycker att det var väldigt klokt av majoriteten i bostadsutskottet att ta fram en faktautredning som visade hur resultatet blev. Den kunde inte ta hänsyn till alla, men det gick ganska snabbt att få fram den - det tycker jag att vi skall säga, liksom också att vi är tacksamma för att det blev så. Det är en populistisk agitation från vissa partier, som jag tycker inte är riktigt sund. Det blev nu i alla fall inte så som det var tänkt, och man har då anledning att ändra sig. Jag tycker att det är väldigt klokt att man gör det. Det är inte 101 direktörer som nu skriver debattartiklar om bostadsbidragen. Det är inte ens 101 kvinnor som sluter sig samman och går till attack. Nej, det är nu faktiskt vanliga familjer som lyfter på telefonluren eller skriver till sina förtroendevalda på ett mycket enkelt sätt och berättar om sin vardagssituation - om hur man ligger vaken på nätterna och planerar, hur man försöker att få plus och minus att gå ihop och kanske att man inte vet om man kan ha kvar villan som man har köpt. Det kan också gälla någon som plötsligt blivit övergiven av mannen och står ensam med tre barn. Man har då inte så stor möjlighet att snabbt förändra sin situation. Det gäller nu att vi som politiker vågar se sanningen i vitögat. Det gäller också för herr finansministern och för fru socialförsäkringsministern att slå sina kloka huvuden ihop liksom naturligtvis att ta hjälp av andra kloka partier här i riksdagen, så att det blir en förändring som tar hänsyn till dem som drabbas hårdast men även till statens finanser. Jag tycker också att vi måste ställa oss frågan: Vad är meningen med bostadsbidragen? Nej, de måste utbetalas till dem som har det sämst, till dem som för dagen har svårt att överleva. Jag tycker att vi skall ta ansvar som politiker här i riksdagen och inte lova guld och gröna skogar. Det gäller även om jag tycker att vi skall ha en mycket öppen debatt. Jag måste tillstå att moderaterna brukar vilja hålla i pengarna kanske hårdare än många andra, och det gäller nu att hålla i statens pengar. Ändå måste bostadsbidraget finnas också i fortsättningen. Det är glädjande att den faktautredning som vi fick fram sade att bostadsbidraget fördelningspolitiskt är ett riktigt instrument. Det är det också i fortsättningen, men den mindre grupp som har drabbats smärtsamt skall ha möjlighet att få ett tillrättaläggande. Jag skulle också vilja uppmana herr finansministern och fru socialförsäkringsministern att se till behovet av valfrihet för människor när det gäller att välja bostad och bostadsort. Annars får vi andra problem på halsen, som jag tror är mycket svårare att lösa. Man måste vara vaken för den sociala kopplingen. Man måste inse att det är faror förenade med att människor måste bryta upp från en invand miljö, och man får inte utarma landsbygd och glesbygd. Också till dem som på försäkringskassorna skall handlägga frågorna, till dem som är den yttersta kontakten med människorna, skulle jag vilja ge en uppmaning: Ta nu tid på er och svara på de frågor som människor har! Och ni som är blankettmakare, se till att inte göra blanketterna så krångliga att de blir avskräckande!

Fru talman! Jag måste få komplettera Rigmor Ahlstedts historieskrivning, som det är ganska stora hål i. Anledningen till att bostadsbidragen ökade dramatiskt mellan 1989 och 1994 - de har ökat också därefter - är naturligtvis den medvetna politik som förts genom skattereformen. Medel och höginkomsttagare fick sänkta skatter, medan alla fick höjda boendekostnader, från 20 % till över 30 % av disponibel inkomst. För vissa grupper av låginkomsttagare är boendekostnaderna i dag uppe i 40 %. Tyvärr har regering och riksdag tidigare medverkat till att boendekostnaderna ökat. Då antalet bostadsbidragshushåll fördubblades sade man: Nu har någonting blivit fel, och nu måste vi rätta till det här. Det är klart att man skall se över ekonomin, men man måste också göra konsekvensanalyser på boendepolitikens område av en så viktig reform som skattereformen. En sådan analys har jag efterlyst och kommer att efterlysa många gånger till. När skall vi få se ett helhetsgrepp över vad som skall göras och varifrån pengarna skall tas? Till sist: Hur kan man tala om fördelningspolitik när man tar pengar från dem som bäst behöver dem? Vad menar Rigmor Ahlstedt med det?
Fru talman! Jag hade inte väntat mig att Vänsterpartiet skulle tycka att vi från Centerpartiet gör något som är bra. Däremot tycker jag att det var roligt att få ett erkännande från moderaterna. När skall vi från Vänsterpartiet få ett erkännande av att Centerpartiet är ett parti som när det gäller att ge bidrag faktiskt vill slå vakt om dem som har det sämst ställt? Vi är däremot inte för att generöst slänga ut medel hit och dit utan att se på konsekvenserna. Jag kan hålla med om att vi kanske borde ha sett de här konsekvenserna litet tidigare, men det gäller också att ha is i magen när vi ser dem och finner en rad olika skäl att titta ytterligare på detta. Annars kan vi få ett ryckigt och knyckigt bostadsbidrag även i framtiden.
Fru talman! Jag eftersträvade en analys bakåt. Om medlen hade fördelats på ett annat sätt hade naturligtvis situationen sett helt annorlunda ut. Det är vad det hela handlar om. Då och då finns det väl några bra förslag från Centerpartiet. Vi har bl.a. en överenskommelse om energin. Men faktum kvarstår att det inte går att prata om fördelningspolitik när man samtidigt skär kraftigt i bostadsbidragen. Bidragen är till för de sämst ställda i samhället. De fuskar inte! Vad är detta för påstående?
Fru talman! Även Owe Hellberg vet att vi faktiskt måste se över allting om vi någon gång skall komma till rätta med statens ekonomi. Det är klart att det är kännbart. Vi har ju inte hur mycket pengar som helst. Men de pengar som vi har är ändå så pass mycket att vi borde kunna fördela dem fördelningspolitiskt rätt. Det har vi gjort också. Vi skulle även kunna debattera historien bakåt i tiden. Men tiden medger tyvärr inte att gå alltför djupt in i ämnet.

Fru talman! Jag tycker självfallet att detta betänkande är ett steg framåt. Bostadsutskottet tar äntligen ett initiativ till ändring av bostadsbidragen och kräver att detta tas med i vårpropositionen. Något annat än att kräva detta hade väl egentligen inte varit tänkbart för utskottets ledamöter med tanke på den bakgrundsinformation av fakta vi känner till. Vi i utskottet har sedan lång tid tillbaka fullkomligt bombarderats av skrivelser och telefonsamtal från människor som har berättat om de orimliga effekter som har uppstått. Många familjer har fått en minskning av bidragen upp till 2 500 kr per månad. Självfallet slår detta mot de fördelningspolitiska målen. Fru talman! Den proposition som tidigare statsrådet Anna Hedborg lämnade till riksdagen den 7 mars 1996 höll inte måttet. De nya reglerna för bostadsbidragen, beräkningsunderlagen för hur besparingarna skulle slå, visade sig till stora delar missvisande. De överlappande effekterna hade departementet inte tagit med i beräkningarna. Detta är mycket allvarligt när det gäller Socialdepartementets förmåga att ta fram ett trovärdigt beräkningsunderlag. Som om inte detta vore nog: När utskottet behandlade Anna Hedborgs proposition, förvärrade utskottsmajoriteten i bostadsutskottet det hela genom att stödja en motion som innebar en ytterligare minskning av den bidragsgrundande ytan för barnfamiljer. Därigenom skulle 300 miljoner kronor sparas. Detta reagerade två partier mot i utskottet - Folkpartiet och kd. För Folkpartiet blev det definitivt så: Hit men inte längre med besparingar för barnfamiljerna! Vi hade att ta hänsyn till att barnbidragen hade frusits, att flerbarnstilläggen också hade minskats. När bilden blev klarare efter det att försäkringskassorna tagit fram underlag för hur de orimliga effekterna skulle slå och snabbt kommit till utskottets kännedom, försökte Folkpartiet tillsammans med andra oppositionspartier under hösten 1996 att ta flera initiativ. Jag kan komplettera Owe Hellbergs bild med att flera partier i utskottet även hösten 1996 försökte ta initiativ för att rätta till situationen före årsskiftet och på så sätt ta bort de stora nedskärningarna. Dessa försök till utskottsinitiativ röstades ned av Socialdemokraterna och Centern. Nu är det glädjande att utskottet har kunnat enas om ett initiativ för att se till att det efter denna senfärdighet kan bli en ändring. Detta är positivt. Nu ser man regeringens senfärdighet. Jag vill påminna om att det tisdagen den 25 februari var en interpellationsdebatt i kammaren. Socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall sade att om resultatet av utvärderingen visar att de nya reglerna för bostadsbidrag har effekter som från ett fördelningspolitiskt perspektiv inte kan anses rimliga, avser hon att lämna förslag till reglerande åtgärder i vårpropositionen. Detta innebär att eventuella lagändringar kan träda i kraft under innevarande år. Två dagar senare får utskottet ta del av utvärderingen. Resultatet är att effekterna slår orimligt hårt för 10 000 hushåll som får minskningar på 1 000 2 500 kr per månad. Då ger finansminister Erik Åsbrink beskedet att det inte blir någon förändring. Så kör finansministern över socialförsäkringsministern. Folkpartiet menade att i första hand utskottet direkt skulle föreslå förändringar, och det skulle gå snabbare. Men vi tycker att vårt andrahandsalternativ att samla en så bred majoritet som möjligt i bostadsutskottet är värdefullt när det gäller att tvinga regeringen att föreslå förändringar i vårpropositionen. I det särskilda yttrandet, som Folkpartiet har fogat till betänkandet tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna, pekar vi på att individuella gränser på bostadsytan måste ombearbetas för att få bort orimligheterna.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

Fru talman! Jag belyste i mitt anförande orsaken till att det i utskottsbetänkandet inte pekas ut något speciellt område. Jag visade att det inte gick att peka ut ett speciellt område som rättade till de problem som hade uppstått. Detta måste tas med i bedömningarna. Det handlar inte, Erling Bager, om min bedömning. Det är den majoritet som har skrivit förslaget som gör bedömningen att bristerna och felaktigheterna måste rättas till. Erling Bager och andra må gräla om vem som är senfärdig och vem som har kört över vem. Men utvärderingen har gjorts med utgångspunkt i de ansökningar som har inkommit. Det är litet svårt att göra en utvärdering innan ansökningarna har kommit in. De har databehandlats under januari månad. Det är först nu som bakgrundsmaterialet har kommit fram om konsekvenserna i olika sammanhang. Vi utgår från att en hel del brister i systemet måste rättas till.
Fru talman! Jag finner att Lennart Nilsson då och då vill ta fram att orimligheterna styrs av vissa faktorer. Tre partier pekar då ut vilka faktorer som slår hårdast. När ett initiativ tas måste man se över de delar som har lett till så drastiska resultat. Men jag tycker att det är strongt av Lennart Nilsson att som vice ordförande i utskottet ta detta initiativ. Det strider ju mot vad finansministern, gruppledningen och stora delar av hans partigrupp har signalerat. Det tycker jag är strongt. Jag hoppas att resultatet skall bli att det i vårpropositionen kommer förslag till ändringar så att situationen äntligen kan rättas till.
Fru talman! Vem det strider mot kan man ju diskutera. Det är naturligtvis så att det även strider mot vad Erling Bagers ekonomiska talesman Anne Wibble tycker i de här sammanhangen, men vad vet jag. Jag sade i mitt anförande: Låt oss diskutera! Det kommer man ju tillbaka till. Man har i de här särskilda yttrandena pekat på några exempel. Vi får väl resonera kring det här. Det handlar ju ytterst om vilka ramar och möjligheter vi har, om vilka medel vi har osv. Utifrån det får man diskutera hur mycket medel och annat man har till sitt förfogande. Det är klart att ytgränserna är ett problem i vissa situationer. Det finns andra problem också. Vi får väl avvakta tills vi får behandla det här i utskottet i vår. Då får vi se hur vi skall ställa oss. Jag utgår från att det kommer en del motioner i det här sammanhanget. Vi får sakbehandla detta i utskottet.
Fru talman! Vi har kort tid på oss nu, Lennart Nilsson. Vi kunde ha gjort det här under hösten, men då blockerades det. Nu gäller det att ta fram orimligheterna så att de kan rättas till. Jag vill återigen poängtera det som var uppe i debatten förut. Med nuvarande regler kan en barnfamilj tvingas lämna en villa för att ytan är för stor och i stället flytta till en hyreslägenhet med mindre yta, men där hyran är mycket högre. Därigenom får till slut staten betala mer i bostadsbidrag. Det var ju inte meningen, kan jag tro, ens av Anna Hedborg att det skulle bli en sådan effekt. Nu måste man rätta till det här, och då handlar det om ytgränserna.

Fru talman! Det var bra att majoriteten till slut bestämde sig för ett utskottsinitiativ, även om det var senkommet och hade kunnat göras redan i höst. Jag är alltså positiv till initiativet. Samtidigt är jag orolig för att effekterna av ett beslut här i dag dröjer. Också när en omkonstruktion väl sätts i sjön är så litet förändrat att det knappast kan ge någon lindring för de värst drabbade. Att, som i januari, låta nya bidragsregler träda i kraft utan att ha tillräckligt med underlag och konsekvensanalyser om de sammantagna effekterna av alla bidrag för hushållen, är fel metod. Det behövs ordentliga överväganden och diskussioner med alla fakta och konsekvenser på bordet för att slippa oväntade och alltför hårda ingrepp i hushållens ekonomier. Jag hörde till dem som i höstas ansåg att reglerna borde skjutas på framtiden tills de fulla effekterna var klarlagda. När det nu, genom den första preliminära utvärderingen av regelsystemet, visat sig att farhågorna besannats, återstår bara att så snabbt som möjligt justera systemet, så att åtminstone de ca 40 000 hushåll som drabbas hårdast, får ändringar. Helst borde kanske bostadsbidragsreglerna helt återställas vad gäller inkomst och ytgränser, men eftersom detta inte tycks vara realiserbart i dag, måste i första hand hänsyn tas till dem som drabbas allra värst. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har ett gemensamt särskilt yttrande med fyra förslag. Vänstern har i sin reservation krävt ett tak på 500 kr för vad ändringar från förra året som högst får kosta hushållen. De här förslagen, och ytterligare sådana som framkommit i debatten, bör tas under övervägande, det är självklart. Det viktiga är att snabbt skydda de mest utsatta hushållen för de sammantagna effekterna av bidragssystemen. Samtidigt bör klara signaler ges för hur reglerna skall se ut för att hålla på längre sikt. Det handlar alltså om klara och hållbara regler. Utan någon form av övergångsregler har människor bokstavligen tagits på sängen. De har inte haft möjlighet att på ett rimligt vis rätta munnen efter matsäcken. Överraskningseffekten har ju också drabbat regelarkitekterna själva. Fru talman! Jag anser att ändringen av de nya reglerna, som först kan antas i vårpropositionen, måste börja gälla innan det är för sent. Helst hade jag velat se retroaktiviteten från januari i år, men jag inser samtidigt de problem som detta skulle medföra. Däremot anser jag att regeländringen borde kunna gälla från den 1 april. Där skulle jag vilja ha ett svar från t.ex. Lennart Nilsson. Är det den 1 juli som gäller som tidigaste datum, eller kan man tänka sig den 1 april? Det kräver också Vänstern. Den 1 april kan tolkas in i utskottsmajoritetens mening med tanke på att man talar om att reglerna bör träda i kraft "snarast". Men jag befarar att "snarast" betyder tidigast den 1 juli. Ju senare den här formen av brandkårsutryckning sker, desto större är risken att skadan redan har skett. Det är inte en särskilt klok idé att ändra på något när det är för sent. De som inte har klarat av sin situation utan fått flytta från hus och hem, eller gård och grund om man så vill, blir inte hjälpta. Jag hoppas dock att jag har fel. Fru talman! Finansieringen av förändringarna kan givetvis inte tas inom anslaget till bostadsbidragen. Det är inte realistiskt. De som får bostadsbidrag har redan en mycket ansträngd ekonomi. De är inga höginkomsttagare. På den punkten är jag helt överens med majoriteten i utskottet, och jag är glad att detta särskilt betonas i betänkandet. Däremot anser jag att man i första hand skall finansiera ändringarna i reglerna med det förväntade överskottet i anslaget för räntebidragen. Enligt Boverkets nyligen gjorda prognos, väntas utgifterna för räntebidragen 1997 bli 3 miljarder kronor lägre än vad riksdagen anslagit. Jag behöver väl inte erinra om att de båda anslagen ingår i utgiftsområde 18. Lättnader i bostadsbidragsreglerna innebär alltså ingen total belastning av utgiftsområdet i förhållande till vad riksdagen anvisade hösten 1996. För det är väl inte så, som jag har hört ryktas, att finansministern redan har intecknat det förväntade överskottet? Varje utgiftsområde har sina ramar att lösa problemen inom, eller hur? Rent principiellt skulle detta, om Boverkets prognos är riktig, kunna ge utrymme för rejäla förbättringar i systemet. För övrigt anser vi i Miljöpartiet att just bostadsbidragen fortfarande är ett av de mest träffsäkra fördelningsinstrumenten för att tillgodose ett av de viktigaste basbehoven i samhället, nämligen en god bostad till en rimlig kostnad. Jag utgår givetvis från att regeringen nu återkommer till riksdagen i vårpropositionen. Jag hoppas också att man där lägger fram förslag som kan gälla från den 1 april. Med det fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag skulle bara vilja säga till Per Lager att vad utskottsmajoriteten menar när det gäller tidpunkten naturligtvis är att vår ambition är att man bör klara av det här så snart det är praktiskt, tekniskt och ekonomiskt möjligt. Det är ju de ambitioner som i varje fall vi har. Sedan är det ju ganska intressant att notera att vi över huvud taget kan ha den här diskussionen om att det eventuellt blir pengar över från ett räntebidragsanslag. Orsaken till att vi kan göra det, fru talman, är ju den politik som regeringen har fört i samarbete med Centerpartiet. Den har gjort det möjligt att börja diskutera hur vi skall använda de medel som kan finnas att fördela. Förutsättningarna för att över huvud taget kunna diskutera detta är i dag, enligt min uppfattning, i alla fall bättre än tidigare. Den chansen, de möjligheterna, hade vi inte för ett eller två år sedan, för då var Sverige verkligen i kris. Räntorna var höga. Orsaken till att räntorna sjunker och annat är ju just den förda politiken. Vi hade över huvud taget inte haft några möjligheter att diskutera det här om vi inte hade vetat att Sverige ändå är på rätt väg när det gäller ekonomin.
Fru talman! Orsaken till att det blir överskott på räntebidragen vill jag inte kommentera. Det kan mycket väl vara det som Lennart Nilsson nämnde. Det viktiga är att man nu kan se möjligheter att inom utgiftsområde 18 finansiera ändringarna i reglerna för bostadsbidragen. Det är själva poängen, tycker jag. Jag tolkar Lennart Nilssons besked om tidpunkten för förändringarna som att de mycket väl kan gälla från den 1 april. Lennart Nilsson sade ju inte emot det. Det tolkar jag positivt - majoriteten vill helt enkelt att det skall gälla från den 1 april.
Fru talman! Jag tycker inte att Per Lager skall tolka mig på annat sätt än att vi naturligtvis har ambitionen att rätta till problem så fort som möjligt. Huruvida det är möjligt med något slags retroaktivitet eller inte har jag svårt att bedöma. Men det brukar vara bekymmer med att klara av saker och ting retroaktivt. Jag tillhör dem som anser att man naturligtvis prioriterar inom det utgiftsområde man har. Men det finns också en risk i detta. Om det barkar åt fel håll med räntesatser och annat kan överskottet snabbt förändras till ett underskott, och vad händer då? Innebär det att vi inom vårt utgiftsområde måste minska räntesubventioner, bostadsbidrag, bidrag till länsstyrelserna och annat som ligger inom vårt område? Det är kanske klokt att ibland fundera över om det finns andra finansieringsvägar, även om vi inom det här utgiftsområdet enligt Boverket beräknas få 3 miljarder över 1997 och 9 miljarder nästa år. Man måste naturligtvis se helheten när man diskuterar olika saker, men självfallet måste vi i varje sammanhang när vi skall besluta om en budget diskutera utifrån dessa utgiftsområden. Vi har från bostadsutskottets sida i alla sammanhang hårt markerat att man skall ha bra beräkningar. Det finns en del brister i beräkningen av sådant här. Samtidigt kan man konstatera att vi lever i en orolig värld. Räntorna åker upp och ned, och då måste man ta ställning till det i de sammanhangen.
Fru talman! Även nu tolkar jag Lennart Nilsson som att det är möjligt med en finansiering via räntebidragsöverskottet. Jag har sagt att man i första hand skall se över det. Jag inser också att situationen i världen kan förändras och att räntan kan gå upp och ned. Men det viktigaste är att vi har ett utgiftsområde att handla inom och att man nu ser prognoser som visar på ett stort överskott. Då är det självklart att vi i första hand skall använda de pengarna. Det ger faktiskt utrymme för att hjälpa dem som är värst drabbade. Vi behöver inte vara rädda för att inte ha finansiering för det.

Fru talman! Aldrig tidigare har jag fått så många brev och telefonsamtal från förtvivlade människor - ja, nödrop - där man uttrycker sin oro för framtiden, för sitt boende, för barnens trygghet. Naturligtvis är orsaken inte enbart bostadsbidragen, utan det handlar om de samlade effekterna av allt det som under senare år har drabbat vissa grupper - inte minst barnfamiljer och barnfamiljer som bor i eget hem. Nu skriker man högt: Vi har fått nog! Nu är det dags att ni politiker börjar tänka till och inte drar ärendena i långbänk! Och vad är det vi gör och har gjort? Jo, precis så. Vi har dragit detta i långbänk. Det är inte att visa respekt för stackars drabbade människor när man inte kan fatta beslut, trots att man faktiskt vet hur våra beslut har drabbat enskilda människor. Redan i maj 1996, när vi antog propositionen om de nya bostadsbidragen, visste vi att detta inte skulle se bra ut. Vi visste det genom det dåliga underlaget och genom att det redan i det skedet hördes skrik från banker och representanter som såg till familjerna. Men i maj gjorde vi ingenting. Kristdemokraterna var ensamma om att säga nej till att den bidragsgrundande inkomsten skall beräknas individuellt. Nu har i och för sig många vaknat. Moderaterna har ändrat sig och är med oss. Folkpartiet var inte riktigt med oss i den frågan då, men de är med oss i dag. Under lång tid, i över ett år, har man pratat om det här, och nu är vi helt plötsligt i stort sett eniga om att ta ett initiativ. Vi kristdemokrater är självfallet glada över att vi äntligen visar hänsyn mot de människor som är drabbade. Lennart Nilsson pratade om utvärdering och sade att vi var tvungna att vänta på en utvärdering. I oktober diskuterade vi hur snabbt denna utvärdering skulle kunna komma med svar. Vi har svaren, och vi visste svaren redan då! Lennart Nilsson sade också några bra saker och tog upp barnbidragen. Bl.a. LO ropar efter en höjning av barnbidragen framöver. Barnbidragen går till både rika och fattiga. I en tid när vi drar ned på bidragen skall vi naturligtvis inte fortsätta att satsa på ett generellt bidrag som går till alla kategorier av människor, såväl till miljonärer som till de svagaste och fattigaste. Vi måste i stället satsa på de bidrag som är riktade, och bostadsbidragen är just ett sådant. Orsakerna till att bostadsbidragen har ökat, vilket bl.a. Rigmor Ahlstedt pratade om, är bl.a. att vi har dragit ned på de generella bidragen under senare år och att vi har genomfört en skattereform som drabbade boendet. Då sade man att det skulle komma att kräva högre bostadsbidrag. Det är naturligt, och ökningarna kom i början av 1990-talet. Naturligtvis kan man då inte som i maj 1996 i en proposition föreslå en neddragning också av bostadsbidraget, som är ett riktat bidrag till just de svaga grupperna! Men så långt drog inte Centerpartiet och Socialdemokraterna slutsatserna vid det tillfället. Kristdemokraterna har sagt att vi självfallet måste satsa på de selektiva, riktade bidragen i dessa tider när vi måste spara. Vi är med på att spara pengar, men man måste se till att det inte drabbar de svaga grupperna. Bostadsbidraget är viktigt, både för de svaga pensionärerna och framför allt för barnfamiljerna. Naturligtvis är också jag glad att vi i utskottet äntligen är i stort sett eniga om att ta ett initiativ, även om det borde har skett mycket tidigare, av respekt för de människor som är drabbade. Men nu är vi här, och vi hoppas att det i vårpropositionen kommer idéer och förslag som visar vad man tänker ändra på. Var säkra på att vi från Kristdemokraternas sida kommer att bevaka detta med individuella inkomstgränser! Vi tycker att det är vansinnigt att människor med samma förutsättningar, samma boendemiljö och samma inkomster inte skall ha samma rätt till bidrag, beroende på om bara en eller båda i familjen har tjänat ihop inkomsten. Det är en jämlikhetsfråga - alla skall ha samma rätt till bostadsbidrag, när det nu finns. Kristdemokraterna kommer att bevaka detta, och vi är glada för att vi har kommit så långt. Jag vill också ge en eloge till alla som har ändrat sina ståndpunkter under den här perioden så att vi nu kan ta ett gemensamt initiativ. Inte minst s är på bettet, och jag tycker att de skall ha lycka till med arbetet som har med propositionen att göra, så att vi verkligen kommer vidare och tillsammans kan bevaka dessa frågor. Då kan vi verkligen säga till de människor som känner sig oroliga att vi faktiskt skall rätta till de fel vi gjorde och det som inte blev bra. Nu skall det bli bra igen.

Fru talman! Låt mig bara säga till Ulf Björklund att det i princip är väldigt viktigt med en generell politik. Det är bara det att om man eventuellt, mot min förmodan, exempelvis skulle höja barnbidraget med 100 kr skulle det kosta lika mycket som har diskuterats i samband med bostadsbidragen, dvs. ett par miljarder. I en situation när man inte har någon bra ekonomi måste man ibland rikta stödet, och bostadsbidraget är ett sådant instrument. Utifrån bostadspolitiska utgångspunkter är bostadsbidraget väldigt angeläget. Oavsett om de är låginkomsttagare eller tjänar litet mer skall människor ha möjlighet att bo i en bostad till en någorlunda rimlig kostnad. Detta har varit en genomgående tråd i åtminstone mitt partis utgångspunkter - boendet är centralt i de här sammanhangen. Eftersom det finns ett antal människor som inte har tillräcklig lön, eller som har så låga inkomster att det inte kan klara av ett modernt boende är bostadsbidragen en väldigt viktig del. Det innebär att vi i Sverige inte har den typ av socialbostäder som finns i många andra länder, där man pekar ut människor som bor i olika områden. Man kan säga: Där bor de fattiga. Därför är bostadsbidraget så viktigt. Jag skall inte ge mig in i vilka alternativen hade varit - det är ganska meningslöst. Nu handlar det i stället om att hitta lösningar. Men jag vill ändå fråga Ulf Björklund om inte Kristdemokraterna har något som helst ansvar för den ekonomi och de problem vi har upplevt i Sverige och som inte har varit lätt för oss under de här åren. Har inte Kristdemokraterna något ansvar för detta, eller är det bara Socialdemokraterna - som tillsammans med Centern försöker rätta till problemen - som har ansvaret?
Fru talman! Lennart Nilsson! Naturligtvis har även Kristdemokraterna ett ansvar för den ekonomi vi har i det här landet i dag, även om partiet inte suttit med i riksdagen under alltför många år. Det är trots allt under de 10-20 senaste åren som vi har levt över våra tillgångar och inte i tid och i tillräckligt hög grad tagit itu med de svåra problem vårt land har fått. Naturligtvis får även vi kristdemokrater vara med och ta vårt ansvar - vi är förstås inte oskyldiga till detta. Lennart Nilsson och jag är således överens om att man inte i längden kan hålla på och satsa på generella bidrag i en så svår situation som vi i dag befinner oss i. Även om en generell grundtrygghet för alla är bra är det trots allt de riktade bidragen till de svagaste grupperna som borde vara både Socialdemokraternas och Kristdemokraternas linje i den rättvisa fördelningen framöver. Jag upplever att vi är överens om den frågan. Av det skälet har jag svårt att förstå att Socialdemokraterna trots denna kunskap ville dra ned på bostadsbidragen så hårt som man gjorde i maj månad. Bostadsbidraget är ju ett riktat bidrag! Men jag är glad att vi är där vi är i dag. Vi håller på att närma oss varandra. Låt oss gå vidare och göra något bra av det här!
Fru talman! Nu är vi där igen - att vi socialdemokrater ville dra ned på bostadsbidragen i maj. Även om jag inte gärna vill diskutera de här frågorna måste jag ändå säga en sak eftersom Ulf Björklund säger att Kristdemokraterna har något slags gloria kring sig i de här frågorna. De bostäder som har de största bekymren i dag är de som finns inom det statliga räntesubventionssystemet. De är byggda i slutet på 80-talet och i början på 90-talet. Fastighetsskatten har kommit in, och hyrorna är dyra. Det var just för dessa bostäder som Ulf Björklund ytterligare ville skära ned på räntesubventionerna för att bekosta det andra. Det skulle i sin tur ha lett fram till ytterligare konkurser i dessa s.k. krisårgångar, där barnfamiljerna och de unga människorna bor. Man skulle ha gett med ena handen och tagit tillbaka med den andra, vilket skulle ha drabbat detta det allra dyraste bostadsbeståndet på ett orimligt sätt.
Fru talman! Lennart Nilsson! Just på grund av neddragningarna i de generella räntebidragen - som vi kristdemokrater i och för sig tycker att man borde dra ned på litet snabbare - har Kristdemokraterna satsat ytterligare en miljard mer än något annat parti i den här kammaren. Det har vi gjort för att ge riktade bidrag till dem som kommer att drabbas hårt av detta. Dessutom vill vi ha bort de ytterligare 0,2 procentens fastighetsskatteökning. Man måste se till hela sammanhanget, och inte bara plocka ut en enstaka liten bit. Det är egentligen detta som vi pratar om i dag: Om vi tar bort ett generellt system - även om vi har litet olika uppfattningar om hur snabbt det kan ske - skall vi satsa på de riktade bidragen. Vi kristdemokrater gör en extra satsning på detta i vårt budgetalternativ för både 1996 och 1997, och vi kommer att göra det också för 1998. Vi anser nämligen att riktade bidrag som bostadsbidragen är viktiga för just de svaga grupperna.
Fru talman! Kristdemokraterna talar ofta om att familjen är viktig. Men man hör dem sällan tala om att det skall finnas valfrihet för familjerna. Jag tycker att Kristdemokraterna skall vara uppmärksamma på jämställdhetsperspektivet - både för mannen och för kvinnan - i bostadsbidragen. Inkomstgränsen på 117 000 kr har nu tagits bort och fördelats gemensamt på båda makarna. Jag tycker faktiskt att detta är rätt väg. Det är nämligen inte vi politiker som skall tala om för en man eller en kvinna hur de skall ordna sin familj. Det måste finnas en valfrihet - familjerna måste få göra det själva. Familjer där både mannen och kvinnan kanske väljer att arbeta halvtid för att få mer tid gemensamt och för familjen skall inte diskrimineras. Inte heller skall man diskrimineras om man väljer att vara hemma med sina barn. Därför tycker jag att barnbidraget är en mycket bra reform som man skall slå vakt om. Vi inom Centerpartiet vill t.o.m. ha ett utökat barnbidrag, som vi kallar för barnkonto. Det är familjerna själva som skall välja. Vi politiker skall inte komma med pekpinnar och säga: Si eller så skall ni ordna i er familj!
Fru talman! Rigmor Ahlstedt pratar om valfrihet. Självfallet skall familjen hemma vid köksbordet tillsammans komma överens om hur man skall ha det. Detta är skälet till att man inte kan ha individuella inkomstgränser när ett bostadsbidrag skall fastställas. Det hindrar nämligen möjligheten till valfrihet. Det finns ju inte ens arbetstillfällen att få i dag, om båda makarna skulle vilja ut i arbetslivet. Trots detta begränsas bidraget för de familjer där båda makarna inte är ute och jobbar! Vad är det för jämlikhet och jämställdhet? Det är faktiskt familjerna själva, och inte vi politiker, som skall bestämma i den här typen av frågor. Inom Centern pratar man om ungdomsbostadsbidragen, som man värnar mycket. När det gäller ytgränserna drabbar också detta de stora barnfamiljerna som har det litet sämre ställt. Jag vill påstå att det inte är med bostadsbidrag vi skall försörja ungdomar. Socialdemokraterna har med stöd av Centern sagt att inom 100 dagar skulle ungdomarna ha ett jobb. Man har inte gett dem några jobb, och nu försöker man ge dem litet bostadsbidrag som plåster på såren. Detta drabbar andra grupper ännu värre. Det måste väl vara någon rim och reson också på det som har med jämställdhet att göra.
Fru talman! Hur har det med jämställdhet att göra om det bara är den ena maken man skall ge bidrag? Jag förstår inte hur Ulf Björklund räknar. Det är ingen jämställdhet. I så fall vill jag fråga: För vem? Inom Centern har vi sagt att bostadsbidragen för unga är befogade med tanke på utflyttningsåldern från hemmet. Många ungdomar väljer helt enkelt att bo hemma i en trång lägenhet av ekonomiska skäl. Det tär faktiskt på familjen, och skapar slitsamma förhållanden mellan ungdomar och föräldrar. Ungdomar måste lära sig att stå på egna ben. Det är ett absolut krav från oss i Centerpartiet.
Fru talman! Menar Rigmor Ahlstedt att människor behandlas lika när de individuella inkomstgränserna kan göra att två familjer med exakt samma förutsättningar får olika bostadsbidrag? De har samma lägenhetstyp, samma inkomst och samma familjestorlek, men inkomsten är intjänad på litet olika sätt som man har kommit överens om i familjen. Menar hon att det är jämställt och rättfärdigt att den ena familjen skall få mer bostadsbidrag än den andra? Reglerna är nämligen sådana - de regler som Centern är med och stöder.

Fru talman! Vi har nu att än en gång diskutera rennäringen. Den här gången skall vi diskutera stödet till rennäringen utifrån Riksdagens revisorers rapport. Jag tror att man kan säga att vi vänder ett blad i historieboken när det gäller det allmänna synsättet på den samiska urbefolkningens möjligheter att överleva i vårt land. Vi ändrar inte grundsynen på denna etniska minoritet - den finns ju i grundlagen - men vi ändrar ett annat synsätt. I vårt sätt att beskriva detta frångår vi 100 års tradition av regelverk och lagstiftning kring näringens utveckling. Jag tycker att det kan betecknas som en historisk vändning. Jag skall säga några ord om vad ett enigt utskott föreslår att regeringen skall ta tag i. Det är framför allt möjligheterna att på något sätt begränsa spridningen av stödformerna. I dag är de 35 stycken, och vi tycker att man borde kunna hitta någon samordning mellan dessa och även en samordning när det gäller administrationen, som vi tycker är alltför spretig i dag. Det finns många sätt att titta på detta. Vi tycker att man kan delegera mycket av detta till de myndigheter som finns ute i landet. Det handlar kanske i första hand om Glesbygdsmyndigheten eller någon av länsstyrelserna. På sikt tycker vi också att Sametinget kan få ta en större del av ansvaret. Vi har inte på något sätt sagt att stödet till rennäringen är överflödigt. Vi tycker fortfarande att vi inte enbart skall titta på detta som ett renodlat samhällsekonomiskt intresse. Vi måste också titta på den biologiska och kulturella mångfald som rennäringen bidrar till. Det medför ju också att man inte kan se en sådan näring helt fri från stödformer. Stöden är uppdelade i tre områden. Det första är ett direkt budgetstöd till näringen. Det andra är ersättning för de skador som samhällets olika beslut i övrigt medför för näringen. Det tredje är övrigt, och det är framför allt Samefonden som har att hantera en del av de medel som inkommer för intrång i samernas områden. Trots att rennäringen bara är en del av den samiska kulturen är det en mycket viktig del i det område i vårt land där vi har glest om arbetstillfällen. Den måste få en chans att överleva. Vi har ca 900 rennäringsföretag. De har mycket svårt att utveckla sig på grund av att betestillgången är begränsad samtidigt som samhället har fastställt ett högsta renantal. Därför måste vi vidga möjligheterna för den här näringen att utvecklas på annat sätt. I betänkandet har vi utifrån rapporten skrivit att man faktiskt bör fundera på en översyn av § 9 i rennäringslagen. Det skulle göra det möjligt för rennäringen att bedriva annan verksamhet än renskötsel inom samebyns kompetensområde. Det kan på sikt medföra att man stärker den övriga samiska kulturen. Vi tycker att den är en del av den svenska nordliga kulturen som är värd att bevara. Fru talman! Med dessa ord vill jag än en gång understryka att det känns som om vi vänder ett blad i historieboken. Precis som i alla andra moderna förvaltningsmetoder ger vi näringen en större möjlighet att utveckla sig själv.

Fru talman! Vi moderater yrkar bifall till hemställan i detta betänkande JoU:12 Stödet till rennäringen. Utskottets överväganden utmynnar, som jag ser det, i en rekommendation att förenkla stödsystemen och den statliga administrationen kring rennäringen. Vidare föreslås en översyn av rennäringslagstiftningen i syfte att bredda produktbasen för befintliga och nya företag inom samebyarna. Självfallet bör eventuella förändringar efter översynen sammanfalla med näringens önskemål. Sametinget har här en viktig roll som utvärderare, idégivare och samtalspartner. Det förslag som utskottet förordar bör enligt vår mening ligga i rennäringens långsiktiga intresse. Målsättningen att skapa bättre förutsättningar för samebyarna att driva och utveckla sina företag borde ligga i allas intresse. Sverige behöver fler företag och företagare i alla delar av landet och naturligtvis i så många branscher som möjligt. I den del av landet där rennäringen bedriver sin verksamhet är dessa företag oerhört viktiga för sysselsättningen och tillväxten. För slakteriet, skoterfirman, livsmedelsbutiken och även för turistnäringen är rennäringen kanske avgörande på vissa orter för att man skall kunna upprätthålla service och handel. Men vi skall inte heller glömma svårigheterna och problemen. I dag finns det ett ökat rovdjurstryck. Vi har sviterna efter Tjernobyl. Det är starka svängningar i efterfrågan på renköttet beroende på vissa orsaker. Dessutom är tillgången på betesmark, och då i synnerhet vinterbetesmark, ett problem. Beträffande rovdjuren anser vi att nödvärnsrätten måste gälla. Det måste vara en självklarhet för alla i samhället att kunna skydda sin egendom. Länsstyrelsen, statens förlängda arm ute i våra län, bör vara den myndighet som avgör när skyddsjakt skall sättas in. En statlig rovdjurspolitik grundad på förnuft och realism underlättar naturligtvis hanteringen i de akuta situationer som uppstår. I dagsläget är rovdjurstrycket för stort, i synnerhet från lodjuren. Problemen kring vinterbetesmarkerna måste också lösas. I dag är det så att mellan den 1 oktober och den Problemen med vinterbetet på senare tid härrör i allt väsentligt från ett för stort antal renar. Ökningen beror på Tjernobylkatastrofen. Numera kan man nog hävda att antalet renar ligger på en acceptabel nivå. Förutsättningarna för överenskommelse mellan markägare och renskötsel har därigenom förbättrats. Skador på växande skog och på jordbruksmark förorsakade av renar måste förstås elimineras. För rennäringens del gäller att avtalet självfallet måste grundas på långsiktiga förhållanden.

Fru talman! Jag vill först tacka utskottet för skrivningen när det gäller min motion om gränsöverskridande överenskommelser mellan Sverige och Norge i rovdjursfrågor. Det är viktigt att ha den hållningen för att få en bra och sammanhållen rovdjurspolitik som fungerar regionalt i fjällkedjan. Därför har jag inget yrkande i fråga om min motion. Det jag vill ta upp i mitt anförande är renbetesfrågan i Härjedalen, som fortfarande inte är löst. Utskottet påpekar i ett svar på motion Jo233 att Länsstyrelsen i Jämtlands län har regeringens uppdrag att utreda och komma med lämpligt förslag. Det arbetet har pågått under ett år men har ännu inte kommit till något resultat. Länsstyrelsen har vid några tillfällen försökt komma i gång med förhandlingar mellan samebyar och markägare men inte lyckats komma till ett avslut. Det har funnits många skäl till det; jag skall inte närmare gå in på vilka. Jag vill i stället här i kammaren upplysa om vad som har diskuterats och som skulle kunna lägga grunden för framtida förhandlingar i frågan om renbete i Härjedalen. När Svegs tingsrätt i februari 1996 gav ett domstolsutslag som innebär att sedvanerätt inte föreligger i flera av de vinterbetesmarker samerna använder till renbete började man tala om att teckna avtal om betesrätt. En överenskommelse har redan uppnåtts med de stora skogsbolagen. Enligt denna får renbete för närvarande pågå utan kostnad för samerna på bolagens marker. Vad gäller de privata markägarna finns i dag ingen uppgörelse - inget avtal om betesrätt, inga avtal om ersättningar. Tingsrättens dom är överklagad till högre instans. Under tiden använder samerna de omtvistade markerna i avvaktan på dom eller på att en förhandlingslösning skall kunna uppnås. Läget är mycket känsligt, men det finns trots detta en vilja att försöka lösa frågan på ett förnuftigt sätt. Det som oroar samebyarnas representanter är hur man skall kunna ingå avtal som kostar pengar, samtidigt ha en ekonomisk styrka kvar för att bedriva sin renskötsel och utöver detta också klara eventuella rättegångskostnader. Den förhandlingslösning som skulle kunna bilägga tvisten bygger inte på att man betalar ut en summa pengar till varje markägare per hektar. Det är för många markägare med alltför små arealer för att detta skall vara en rationell lösning. Det skulle bli alltför små summor, som skall administreras av någon. Förhandlingarna kan i stället bygga på ett avtal med alla markägare om betesrätt, där ersättningen går till en fond som betalar eventuella betesskador som kan uppstå på skog och i marker. Avtalet bör innehålla klausuler om hur besiktning och ersättning skall hanteras. Det talades för ett år sedan om att det skulle kosta omkring 1 miljon kronor att komma fram till ett heltäckande avtal. Vem betalar för avtalstecknandet, och hur löser man den framtida fonderingen? Jag tror att kostnaderna för grundavtalet måste bekostas av staten på något sätt. En fråga som också måste lösas är om det är möjligt att klara betalningarna till en eventuell markskadefond. När svaren finns på de frågorna, då finns också avtalet inom räckhåll. Fru talman! Jag tror att betesfrågorna i Härjedalen kommer att lösas. Det är nödvändigt att så sker för att vi skall få ett slut på konflikterna mellan markägare och samebyar. Jag ansluter mig till utskottets förslag om att man bör göra en översyn av rennäringslagstiftningen. Men det är ett arbete på lång sikt. Renbetesavtalen bör helst vara färdigförhandlade i september i år. Det skulle också kunna ske om regeringen kan klargöra de ekonomiska villkoren för ett förhandlingsarbete. Jag tror att samerna i dag är mycket tveksamma till att gå in i en förhandling där man inte vet att man kan uppfylla avtalens ekonomiska villkor.

Fru talman! Vi har ingen ordinarie ledamot i jordbruksutskottet, så därför vill jag ta chansen att säga några ord. Huvudsakligen tycker vi att jordbruksutskottet har behandlat det här mycket positivt. Man har huvudsakligen tagit till sig vad Riksdagens revisorer säger. Riksdagens revisorer har i sin tur sagt det som rennäringen och de samiska organisationerna redan tidigare under många år har försökt tala om för oss. Vi har från Kristdemokraternas sida också försökt hjälpa till genom att motionera i de här frågorna. Ytterst handlar det här naturligtvis inte bara om det som har med rennäringen och renskötseln att göra, utan det handlar om en hel kultur - om människovärdet, självkänslan och självförtroendet hos människor som företräder en ursprungsbefolkning i det här landet. Av det skälet finns det också anledning att fundera litet grand över Sametingets ökade arbetsuppgifter. Vi har ju alla i den här kammaren varit överens om att Sametinget på sikt måste få ökade befogenheter, och jag tycker att det brådskar med att fundera över vad det kan innebära. Jag har också förhoppningen att vi nu snart skall erkänna samerna fullt ut som en ursprungsbefolkning och därmed också få möjlighet att ratificera ILO Från Kristdemokraternas sida ser vi i stort sett positivt på det här. Vi kommer också i fortsättningen, även om vi inte finns med i jordbruksutskottet, att försöka hjälpa till att bevaka de här frågorna.

Fru talman! Jag tycker att det här betänkandet är bra, speciellt därför att man säger att man skall minska administrationen och förenkla reglerna. Min uppfattning är att det på det här området har funnits en väldig massa detaljregler som ibland skapat förvirring hos människor utanför rennäringen och som många gånger bygger på en del fördomar som finns. Jag tycker därför att det finns all anledning att se över det här. Det jag vill lyfta fram litet extra är det som också Leif Marklund poängterade, nämligen att det är viktigt att man öppnar för att i samebyarna kunna ha annan verksamhet än bara rennäring. Som det är nu är det många samebyar som har det väldigt svårt ekonomiskt. Väldigt många av näringsidkarna har väldigt stora ekonomiska problem. Jag som bor i Norrbotten ser hur viktigt det är att vi kan behålla den samiska kulturen levande. Jag vill bara säga att jag tycker att det är ett bra betänkande, och jag hoppas att man kommer till skott med detta.

Fru talman! I det betänkande som vi nu skall behandla tas det upp en rad frågor som hör till immaterialrätten. Immaterialrätten har att göra med hur olika uppfinningar skall vara skyddade för intrång. Genom lagstiftningen regleras indirekt också mycket av villkoren för uppfinnare och innovatörer. Det finns anledning att i detta sammanhang framhålla att villkoren som styr uppfinningar och som ställer villkoren för innovatörerna också har betydelse för företagsamheten och därmed också för sysselsättningen och tillväxten i landet. Goda villkor för uppfinnare och innovatörer stimulerar till mer kreativitet, som i sin tur föder företagsamhet och sysselsättning. Därför är det viktigt att villkoren är goda. Det immaterialrättsliga skyddet representerar också betydande ekonomiska värden. I de fall där förslag påyrkas om förändringar av rättsskyddet och villkoren i övrigt har inte utskottets majoritet ansett att ytterligare åtgärder behöver vidtas. Mycket av det som berör det immateriella skyddet har ett internationellt perspektiv och bör lösas inom EU. Utskottet utgår därvid ifrån att regeringen verkar för att förstärka det immaterialrättsliga skyddet, som kan visa sig vara påkallat. Det finns anledning att understryka detta. Det är också viktigt att villkoren för uppfinnare ständigt kan förbättras där det är möjligt. Det råder en bred enighet om den uppfattningen i utskottet. Fru talman! För ett par veckor sedan fick vi via medierna ta del av fåret Dollys tillblivelse genom kloning i Skottland. Ungefär samtidigt fick vi veta att det har genomförts en forskningsverksamhet på levande foster här i landet, nämligen vid Huddinge sjukhus. Vi har hört talas om gensoja och genmanipulerad majs. Dessa händelser visar hur skrämmande fort utvecklingen går. De aktualiserar i sig en rad forskningsetiska problem. Hur långt skall man gå med forskningen? Hur mycket skall det vara tillåtet att experimentera med levande materia, med genetik och med arvsanlag? En debatt om det hade vi i förra veckan här i kammaren. Den var initierad av Centerpartiet. Det ärende som vi nu skall behandla är en förlängning av det som då diskuterades, nämligen om det skall vara möjligt att också få ta patent på de upptäckter som kommer ut av en sådan forskning. Kort sagt, skall det vara möjligt att ta patent på livsformer? På samma sätt som vi i Centerpartiet menar att det måste finnas ett förhållningssätt till hur långt forskningen får gå när det gäller biotekniken, måste det finnas ett förhållningssätt till patentfrågorna på bioteknikens område. Det skall inte vara tillåtet att klona en människa. Då skall det inte heller vara möjligt att patentera resultatet av en sådan forskning. På samma sätt som det borde finnas klara regler för var gränserna går i Huddingefallet eller vart forskarna skulle vända sig för att få besked om det var tillåtet att forska på levande foster eller inte, måste det finnas klara regler för vad som gäller i patentsammanhang. Det förefaller vara ganska självklart. Är det inte tillåtet att forska på ett visst sätt kan det inte heller vara möjligt att patentera en sådan företeelse. Frågan är om det är självklart för regeringen och för utskottets majoritet. I så fall borde inte reservation 3 ha behövt fogas till utskottets betänkande. Den bygger på ett motionsförslag om att det inte skall vara tillåtet att ta patent på livsformer. I bioteknikdebatten förra veckan tyckte jag ändå att Centerpartiet fick gehör för uppfattningen att det behövs en kommission som får uppgiften att forma en vision och en strategi kring bioteknikens offensiva och försiktiga hantering. Vi fick gehör för uppfattningen att det behövs ett utredningsarbete för att utröna om lagstiftningen är till fyllest eller inte när det gäller Huddingefallet, med forskning på levande foster. Är det självklart för majoriteten att det inte skall gå att ta patent på kloning av en människa? Är det självklart för majoriteten att det inte skall vara möjligt att ta patent på ett eventuellt forskningsresultat från ett levande foster? Ja, jag vet inte. I betänkandet lutar sig majoriteten mot EU. Där har ett direktiv framarbetats. Därefter skall vi se om det passar med våra etiska regler och värderingar eller inte, och först därefter skall vi forma våra egna lagar och regler. I övrigt redovisas vad som i dag är tillåtet och inte tillåtet inom EU när det gäller växter och djur. Men vilken linje vi har i Sverige och vad som skall vara tillåtet eller inte tillåtet att patentera i vårt eget land när det gäller biotekniken framgår inte av majoritetens förslag och argumentering. Men vi kanske kan få besked om det här och nu i debatten. Skall det vara tillåtet att ta patent på kloning av en människa? Skall det vara tillåtet att ta patent på ett forskningsresultat efter forskning på levande foster? Det finns möjligen en ursäkt för att det inte i betänkandet ges svar på de här frågorna, eftersom de inte hade kommit fram i offentlig belysning vid det tillfälle då den här frågan behandlades i utskottet. Men det visar ju bara hur fort utvecklingen går på detta området och hur belysande problematiken blir först när det finns konkreta fall att relatera frågeställningarna till. Och det har vi ju fått nu. Från Centerpartiets sida menar vi att vi först måste skaffa oss ett förhållningssätt till de här svåra frågorna här hemma, men samtidigt måste vi påverka EU så att vi där går i samma riktning. Vi tycker inte att det skall vara möjligt att ta patent på livsformer. Ger man sig in på en sådan väg är det svårt att överblicka de sakliga konsekvenserna av sådana möjligheter. Det innebär, som vi ser det, ett hot både mot den biologiska mångfalden och mot kulturarvet. Att söka och ta patent på livet och livsformer är främmande i sig. Livet är ju något som bara kan ägas av den som själv lever. Det är en fråga som rymmer både etik och praktiskt ansvar. Det bör inte vara möjligt att patentera eller att äga livsformer i Sverige. Det bör inte vara möjligt att göra det här, inom EU eller i andra internationella sammanhang. Därför bör vi i Sverige ha en lagstiftning som förbjuder patentering i dessa fall. Vi bör också som medlemsland i EU driva samma förbudskrav. Med i stort sett samma motiv bör vi i Sverige och inom EU verka för förbud mot patent på genmodifierade djur. Samhället bör ha en generös syn på villkoren för uppfinnare och innovatörer, men sätta tydliga gränser för vad som är möjligt att patentera. Livsformer är ett sådant område som inte skall vara möjligt att patentera. Förbjuds patentering av livsformer blir det också mindre intressant att forska på sådant som är etiskt och moraliskt oförsvarligt. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 3 under moment 4, och i övriga sju moment yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan.